Herr talman! Jag ser tre viktiga skäl till varför Sverige skall vara en aktiv deltagare i det euroatlantiska partnerskapsrådet, EAPR, och i det fördjupade samarbetet inom Partnerskap för fred. För det första: Vi behöver i Europa utveckla den gemensamma förmågan till krishantering. Konflikten i det forna Jugoslavien har visat på behovet av att snabbt vara på plats med relevanta militära fredsfrämjande insatser efter beslut av FN eller Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE. För det andra: Den svenska regeringen har ambitionen att aktivt vara med i den process som skall bygga det nya Europa. I Partnerskapsrådet samverkar alla Europas stater över gamla skiljelinjer i ett praktiskt samarbete. För det tredje: Vi skall dela med oss av svenska erfarenheter av militär krishantering och även demokratisk kontroll av totalförsvaret. Samarbetet sker inom områden på vilka vi har lång och god erfarenhet. Herr talman! I dagens Europa kan och måste vi söka säkerhet, inte mot varandra, utan med varandra. Målet för oss är en alleuropeisk säkerhetsordning. Genom att stärka och fördjupa demokratin, genom att mer och mer fläta samman länder och folk och genom att stärka gemensamma normer och institutioner för att hantera intressemotsättningar kan vi närma oss målet - en alleuropeisk säkerhetsordning. EU och dess östutvidgning är för mig en huvudväg. Grundtanken med EU - att genom samarbete skapa fred och utveckling - måste omfatta hela Europa. OSSE är den centrala alleuropeiska säkerhetsfrämjande institutionen. Dess främsta uppgift i dag är att förhindra väpnade konflikter, hantera kriser samt bidra till europeisk rustningskontroll och nedrustning. Alla samarbetsstrukturer i Europa - EU, Europarådet, Nato och OSSE - har sin roll att fylla i det dynamiska europeiska samarbetet. Vi kan och skall lösa alltfler uppgifter tillsammans och ta ett kollektivt ansvar för säkerheten i hela Europa. Det sker främst genom att i ett förebyggande arbete söka förhindra att väpnade konflikter uppstår. Men vi behöver också stärka vår förmåga att genomföra fredsfrämjande insatser på mandat från FN eller OSSE. Det gäller inte minst när konflikter bryter ut inom stater. Det är där vi i dag främst finner de militära säkerhetshoten. Konflikten i Bosnien har ytterligare understrukit behovet av att snabbt finnas på plats - för att undvika att fientligheterna trappas upp och för att begränsa civilbefolkningens lidande. Men detta låter sig inte göras om vi väntar med att planera för en insats till dess att konflikten brutit ut. Därför skall vi vara förberedda. Vi skall planera för hur vi bäst kan möta utmaningarna vad gäller militär krishantering. Svenskt deltagande fordrar självklart också svenskt inflytande. Härom var för övrigt Marianne Samuelsson och jag överens när vi tidigare diskuterade detta i riksdagen. Då var det viktigt med ett svenskt inflytande när vi skulle delta i operationer av typen IFOR. Detta tog också Urban Ahlin upp för en stund sedan. Nu har Miljöpartiet tydligen ändrat uppfattning i den frågan, och det är för mig obegripligt. Det svenska deltagandet i Partnerskapsrådet har ingenting att göra med territorialförsvar eller ömsesidiga säkerhetsgarantier. Försvaret av Sverige sköter vi själva. Vi kan som militärt alliansfritt land aldrig lämna säkerhetsgarantier åt andra. Men det är en helt annat sak när vi solidariskt ställer upp för att - på FN:s uppdrag - bevara internationell fred. Det gör vi självfallet i nära samarbete med andra. Därför tycker jag att reservationerna från Miljöpartiet och Vänsterpartiet är ogrundade. Jag tycker också att det är något oroande när Miljöpartiets och Vänsterpartiets representanter i utrikesutskottet inte kan skilja mellan å ena sidan territorialförsvar och säkerhets och försvarsgarantier, å andra sida samverkan för att genomföra fredsfrämjande operationer på FN och OSSE-mandat. Om ni inte kan göra denna tydliga åtskillnad, hoppas jag verkligen att ni aldrig får något större inflytande, eftersom det skulle leda till mycket stora komplikationer. Herr talman!

Det är i Partnerskapsrådet som det nya Nato kan ta form. Det här är en struktur för att överbrygga skiljelinjer och minska betydelsen av olika säkerhetspolitiska val mellan Natomedlemmar och icke Natomedlemmar - må icke-medlemmarna vara kandidater eller ej. Genom att delta i Partnerskapsrådet kan Sverige bidra till ett säkrare Europa. Då stärks självklart också vår egen säkerhet. Men det här innebär på intet sätt att vår militära alliansfrihet träds förnär. Vår militära alliansfrihet består. Det är en hållning som har starkt stöd hos en svensk allmänhet och här i riksdagen. Det är den väg som bäst tjänat vårt lands intressen tidigare, och det kommer den alltfort att göra, samtidigt som den ger oss de bästa förutsättningarna att aktivt bidra till en fredlig utveckling såväl i vår del av världen som globalt. Men självfallet är alliansfriheten ett medel. Den är inget mål i sig. Vi välkomnar i detta sammanhang de förändringar som pågår mot ett nyare Nato och att det gamla Nato på det viset något sjunker undan, men vi kan inte med det säga att Nato nu plötsligt har blivit en helt annan organisation. Nato är ju kvar som en organisation för gemensamt försvar för de samverkande staterna. Det skall vi respektera, och det är något som vi inte skall vara med i. Så enkelt är det. Men det som vi talar om i dag, samverkan inom Partnerskap för fred, är faktiskt något helt annat. Nu tycks det som om inte bara Vänsterpartiet och Miljöpartiet skiljer ut sig i sin negativa syn på denna samverkan. Också Moderaterna och Folkpartiet skiljer ut sig, men på ett annat sätt. De tycks vilja att Sverige skall bli medlem av försvarsalliansen Nato; inte nu men i den nära framtiden. Jag tror att det är olika motiv som driver Folkpartiet och Moderaterna. Hos Folkpartiet skymtar en, tycker jag, väl optimistisk för att inte säga blåögd syn på Natos förändring. Folkpartiets önskan om att Nato skall förändras är så stark att man redan i dag är beredd att inteckna den önskade förändringen för Sveriges del. Hos Moderaterna handlar Natoargumenteringen mer om att utgöra en hävstång för den hos Moderaterna ständigt förekommande önskan om att öka försvarsutgifterna, oavsett utvecklingen i vår omvärld. För oss socialdemokrater och för regeringens del handlar vägen mot ett säkrare Europa om att ge ett konstruktivt bidrag till allt det säkerhetsskapande arbete som nu pågår. Vi vill att Sverige skall delta aktivt i det här spännande arbetet, och vi vill göra det utifrån en bevarad svensk alliansfrihet.

Herr talman! Detta är en intressant debatt om mittfåran i de här frågorna. Om mittfåran förflyttar sig vet man aldrig när man hamnar i den. Nu verkar vi ju vara ganska många i den. Utrikesministern pekade väl litet grand på skillnaden mellan Folkpartiet och Socialdemokraterna i den här frågan. Vi uttalar oss - och har också tidigare gjort det - om vad vi kan tänka oss för utveckling även för Sveriges del om utvecklingen går åt rätt håll. Mittfårans förflyttning visar att Socialdemokraterna tar ställning till de frågorna när utvecklingen är där. Vi vågar uttala oss om den i förväg. Det är kanske en attitydskillnad, men jag tror att dagens godartade säkerhetspolitiska läge i Europa möjliggör en större öppenhet i den debatten. Om vi är överens, utrikesministern, om respekten för varje stats rätt att göra sitt eget säkerhetspolitiska val och konstaterar att de tre baltiska staterna har ansökt om Natomedlemskap, tror jag att regeringen är överens med oss om att detta inte utgör något hot mot någon stats säkerhet. Om ett Natomedlemskap för de baltiska staterna skulle vara stabiliserande för vårt närområde, är det också i svenskt intresse. Det tycker Folkpartiet, och av medierna att döma tycks det finnas regeringskolleger till utrikesministern som kan dela den uppfattningen. Det är möjligen övertolkat men ligger ändå rätt nära till hands. Jag tycker att vi i dagens säkerhetspolitiska läge i Europa inte behöver vara så räddhågade. Om vi tycker att det ligger i svenskt intresse med ett baltiskt Natomedlemskap, skall vi också våga uttala det. Jag vill till utrikesministern ställa frågan: Varför skall vi vara så räddhågade för att uttala oss om det som ligger i svenskt intresse? Det skulle dessutom gagna de baltiska staterna.

Herr talman! Vad gäller de baltiska staternas önskemål om att gå med i de europeiska strukturerna har vi uttalat oss många gånger. Vi är med i EU. Där kan vi aktivt verka för att de länder som ansöker också skall bli med i EU. Vi är inte med i Nato och vi uttalar oss inte specifikt vad gäller själva den processen. Däremot har vi naturligtvis en principiell syn, nämligen att varje land har rätt att ta sitt eget beslut om sitt säkerhetspolitiska vägval. Där respekterar vi de baltiska ländernas beslut, liksom vi utgår från att de och alla andra respekterar oss. På något vis var kontentan i Lennart Rohdins anförande en fråga om vi inte borde vara överens om att det som är i svenskt intresse skall vi vara för. Det kan vi hålla med om.
Herr talman! Utrikesministerns senaste konstaterande är förmodligen så långt jag kan komma i den här debatten. För övrigt ser jag fram emot den fortsatta förändringen av mittfårans placering. Vi är ju inte med i Nato och ingen av oss förespråkar att vi skall söka medlemskap där. Men om utrikesministern verkligen menar att vi därför inte skall uttala oss, kan jag bara konstatera att det i regeringens skrivelse om EAPR och det fördjupade PFF samarbetet står att regeringen anser att utvidgningen av EU och utvidgningsprocessen inom Nato är positiva inslag i skapandet av en alleuropeisk säkerhetsordning. Då måste det väl vara positivt även med de enskilda stater som vill vara med i detta, framför allt om de utgör våra grannstater och är en viktig del för
Herr talman! Det gäller nog att hålla ordning på begreppen. Alleuropeisk säkerhetsordning är inte samma sak som Natoutvidgning. I Natoutvidgningen ligger både risker och möjligheter, men det finns inget automatiskt positivt i Natoutvidgningen. Man måste naturligtvis bedöma hur den här processen förlöper. Det viktigaste vi har att se till är att processen med Natos utvidgning till fler medlemmar inte skadar den positiva dynamik som i dag finns i Europa när det gäller säkerhetssamarbete.

Herr talman! Vi kommer naturligtvis att använda president Jeltsins statsbesök till att tala om våra grannländers situation och om samarbetet mellan Ryssland och de baltiska staterna. Det är alla samhällsområden som vi då kommer att ta upp, naturligtvis även det som har med säkerhetspolitiskt samarbete att göra. Vi kommer där, liksom tidigare, att klargöra att vi respekterar de baltiska staternas rätt till ett eget säkerhetspolitiska vägval och att vi utgår från att också Ryssland skall göra det. Moderaterna tycks driva linjen att man automatiskt skall vara positiv till ett större Nato, ett Nato med fler medlemmar. Jag tycker verkligen att det är att se saken alldeles för enkelt. Från svensk synpunkt finns det faktiskt också negativa ting i den här utvecklingen. Det är alltså inte bara fråga om positiva ting. Man kan inte ensidigt se detta från sökarländernas synpunkt. Därför har vi betonat att det är hur Natoprocessen går till, hur den hanteras av Nato, som vi måste följa, bedöma och reagera på. Det viktigaste är då att den positiva säkerhetspolitiska dynamiken i Europa inte går förlorad under den här processen. Det är inte så, som Moderaterna säger, att man automatiskt skall säga ja till Natoutvidgningen utan att egentligen göra en analys utifrån svenska intressen och utifrån ett helhetsperspektiv vad gäller Europa.

Herr talman! Processen vad gäller Natoutvidgningen är en mycket ömtålig fråga. Det har inte minst Nato självt visat, genom hur man har satt upp kriterier för processen och hur man inom ramen för den processen har tillskapat inte bara det organ som riksdagsdebatten i dag handlar om, dvs. det euroatlantiska partnerskapsrådet, utan också ett speciellt organ för samråd just med Ryssland. Det går alltså inte bara att med automatik säga att Natoutvidgningen är bra och att Ryssland skall förstå det. Inte ens Nato självt argumenterar så enkelt. Det är många hänsyn som man behöver ta. Jag måste konstatera att det i den delen är en stor klyfta mellan moderaterna och oss. Vi kan inte automatiskt applådera ett större Nato. Vi måste bedöma steg för steg vad det här står för, om vi skall göra en vettig bedömning från svensk utgångspunkt.

Herr talman! När Sovjetunionen upplöstes och det kalla kriget var över fick man ibland i denna kammare ett intryck av att neutralitet och alliansfrihet var överspelade, att det inte fanns någon orsak att upprätthålla den politiken i Sverige. Jag tycker att det har skett en viss tillnyktring på den punkten. Vi ser att stormaktsmotsättningar dyker upp då och då, som på Balkan, i EAPR och PFF-samarbetet ses ju som viktiga delar i skapandet av en alleuropeisk säkerhetsordning. Jag kan inte för min del utesluta kärnvapenpolitiken från den alleuropeiska säkerhetsordningen. En kraftig reducering av kärnvapnen och ett kärnvapenförbud skulle vara ett medel för att förbättra säkerhetssituationen i Europa på lång sikt. I somras ställde sig OSSE:s parlamentariska församling bakom förslaget om en kärnvapenfri korridor i Europa. I en sådan korridor skulle naturligtvis en kärnvapenfri zon i Norden ingå. Är regeringen beredd att verka för att Nato och Ryssland i sina överläggningar inom ramen för det råd man nu har skapat tar upp diskussioner om en reducering av och ett förbud mot kärnvapen i Europa, t.ex. genom att skapa en kärnvapenfri korridor?
Herr talman! På kärnvapenområdet har Sverige en god tradition av att vara mycket aktivt. Vi är också respekterade för detta världen över. Vad det handlar om är att ständigt finna nya vägar för att reducera antalet kärnvapen i världen, för att komma till en kärnvapenfri värld. Det arbetet fortsätter vi aktivt med. Det har i och för sig ingenting med Nato och Natoutvidgningen att göra just nu. Frågan är mer global, och det är på det globala området man skall hantera den. Zoner kan också vara inbegripna i detta arbete. Det har varit bra i många andra delar av världen och borde inte vara helt omöjligt i Europa, även om det är mycket mer komplicerat i Europa. Man får arbeta med det från den utgångspunkten. Jag vill då säga till Bengt Hurtig att dagens diskussion handlar om fredsfrämjande insatser. Det är vårt deltagande i Euroatlantiska partnerskapsrådet som dagens diskussion handlar om. Det har inte någonting som helst med kärnvapen att göra. Fredsfrämjande insatser på mandat av FN och OSSE kommer inte i närheten av det yttersta avskräckningsmedel som försvarsalliansen Nato har, nämligen kärnvapen.
Herr talman! Kärnvapnen har ingenting med Natoutvidgningen att göra, säger utrikesministern. Men det är naturligtvis så, som Nato har slagit fast flera gånger, att de nya medlemsstaterna skall godkänna Natos kärnvapenstrategi. Det är väl ingen som behöver hyckla om det. Därför är det nödvändigt att med kraft driva det som den internationella domstolen i Haag har lagt fast, nämligen att användningen av kärnvapen är förbjuden enligt internationell humanitär lag. Dit har Nato naturligtvis inte kommit än. Vad är Sveriges syn på utlåtandet från den internationella domstolen i Haag?
Herr talman! Som jag sade är Sverige mycket aktivt vad gäller kärnvapennedrustning. Vi har också använt oss av Haagdomstolens utslag i FN sammanhang, där det hör hemma. Jag kan försäkra Bengt Hurtig att vi kommer att fortsätta att vara mycket aktiva vad gäller kärnvapennedrustning, så att vi kommer till en situation med en kärnvapenfri värld. Men i dag handlar det om fredsbevarande och fredsfrämjande insatser, och det har ingenting med kärnvapen att göra.

Herr talman! Först vill jag poängtera för utrikesministern, eftersom hon tog upp frågan, att Miljöpartiet anser att det är viktigt att vara med och ta ansvar för fred och fredsbevarande insatser. Vi har också varit positiva till och ställt oss bakom insatserna i Ifor och Sfor, just därför att vi anser att de var nödvändiga i det skedet. Men vi anser också att det för varje insats behövs ett nytt beslut i riksdagen. Vi anser inte att man behöver vara med i en permanent organisation för att ha insyn och påverkansmöjligheter. Det är väl där som skiljelinjen går i dag när det gäller beslutet om EAPR och medlemskapet i detta. Jag har några frågor till utrikesministern när det gäller var EAPR befinner sig och vart det är på väg. Det står i betänkandet att EAPR befinner sig i ett utvecklingsskede, och utskottet utvecklar vidare vad det kan innebära. Man säger att det skall vara en politisk samverkan och att det finns andra ämnesområden som det här rådet kan samverka kring, bl.a. kärnsäkerhet och försvarsmaterielsamarbete. Det är en mängd nya frågor som kan dyka upp på bordet, och då skall man ha möjligheter att fatta politiska beslut på mötena. Det innebär naturligtvis att det för riksdagen inte finns särskilt mycket av insyn och möjligheter att påverka, eftersom vi inte har den direktkontakten, såvitt jag kan uppfatta detta betänkande rätt. Jag vill att utrikesministern utvecklar detta.
Herr talman! Om det är så att Marianne Samuelsson har missförstått besluten vad gäller fredsbevarande operationer vill jag klargöra dessa. Så snart det handlar om att Sverige skall sända ut svenska soldater i en fredsfrämjande operation kommer vi naturligtvis att förelägga riksdagen det beslutet. Det är alldeles självklart. Vår samverkan inom Euroatlantiska partnerskapsrådet har över huvud taget ingenting med det att göra. De övningar som genomförs tillsammans med Partnerskap för fred är vi också mycket intresserade av att kontinuerligt informera riksdagen om. Vi kan göra det i utrikesutskottet och i försvarsutskottet. Så sker för övrigt redan. Det som Marianne Samuelsson har missat, vilket är själva poängen, är att förutsättningen för att de operationer som vi måste göra tillsammans skall bli bra är att vi måste förbereda oss, samordna oss och ha insyn i planeringen. Detta framhöll Marianne Samuelsson med emfas när vi diskuterade frågan den 15 december 1995. Om Marianne Samuelsson vill läsa det står det i protokollet på s. 10 att det var så viktigt att så skedde. Nu har vi ett organ för detta, och då vill Marianne Samuelsson inte att vi skall vara med. Att vara partnerland till Nato tycks vara enormt oroande för Marianne Samuelsson. Men kom då ihåg att vi i det här samarbetet är partnerland till Ryssland, de baltiska länderna, Finland och Schweiz. Är det lika farligt, Marianne Samuelsson?

Herr talman! Det är oerhört viktigt att få klarhet i var regeringen står och vart regeringen är på väg när det gäller Nato. Utrikesministern sade i sitt anförande att det var så viktigt att poängtera det nya Nato, men i det nya Nato finns ju de gamla stadgarna kvar i 5 §. Det innebär också att man har kärnvapen till sitt förfogande. Jag är mycket förvånad över den snabba utveckling som detta samarbete har haft när det för regeringen gäller att vara med i alla möjliga forum utan att ordentligt kunna redogöra för konsekvenserna och trovärdigheten i fråga om alliansfriheten. Vi har ju faktiskt fattat beslut i Sveriges riksdag om att vi skall bevara vår alliansfrihet. Som jag ser det står det i motsatsförhållande till medlemskap i alla dessa organisationer, som innebär ett tätt militärpolitiskt samarbete. Det inkluderar också WEAG, vars konsekvenser jag också gärna vill ha förklarade. Jag tycker inte att jag har fått svar på mina frågor, utan jag har fått undanflykter i form av det positiva i att vi måste vara med och samverka. Vi kan vara med och samverka överallt. Men är det vårt politiska mål när vi har beslutat om alliansfrihet? Hur blir trovärdigheten internationellt för den svenska alliansfriheten när vi hela tiden gradvis förflyttar fötterna mot ett mer organiserat samarbete i alla dessa forum under olika förkortningsbeteckningar, vilka jag tror av svenska folket i dag uppfattas som ganska så förvirrande?

Herr talman!

Miljöpartiet är verkligen isolationismens förespråkare. Miljöpartiets företrädare säger att om vi deltar tillsammans med andra för att stärka säkerheten i Europa i fredsfrämjande förberedelser så skadar vi alliansfriheten - omvärlden uppfattar oss som icke-alliansfria. Jag vet att Marianne Samuelsson inte har rätt till ytterligare replik, men det går bra att begära ordet en gång till. Nämn då ett enda land, Marianne Samuelsson, som har hävdat att alliansfriheten skadas av att vi deltar tillsammans med Ryssland, tillsammans med alliansfria länder och tillsammans med Natoländer inom det europeiska partnerskapsrådet! Jag tror dessvärre att det bara är inom Miljöpartiet som den där skadan har upptäckts, och den finns inte.

Herr talman! Först vill jag säga att precis som vi inte vill dra upp några onödiga skiljelinjer i vårt samarbete med hela Europa, tror jag att vi inte heller skall försöka att dra upp onödiga skiljelinjer mellan de olika partierna i riksdagen. Det är ju helt tydligt att det finns olika åsikter, men jag tycker inte att vi skall förstora dem utan i stället sträva efter ökad förståelse när det gäller så här viktiga säkerhetspolitiska frågor. Jag har en fråga till utrikesministern med anledning av en diskussion som vi hade i Nordiska rådet för ett par år sedan. Diskussionen handlade om ett eventuellt engagemang och om FN skulle begära det när det gällde östra Zaire. Den norske utrikesministern talade då om en eventuell beredskapsstyrka av nordisk karaktär, som snabbt skulle kunna rycka ut när det begärdes från FN:s eller OSSE:s sida. Jag undrar vad som har hänt med dessa planer. Detta är ju någonting som skulle kunna lämpa sig väl för samarbetet inom EAPR, då det visar på att vi inte har några låsningar utan kan samarbeta med ett Natoland liksom med länder som inte är Natoanslutna.

Herr talman! Ingrid Näslund har alldeles rätt när hon påpekar att det inte bara är inom Partnerskap för fred och Euroatlantiska partnerskapsrådet som vi förbereder oss för gemensamma insatser vad gäller fredsfrämjande verksamhet. Där är ju FN-paraplyet väldigt viktigt. Vi arbetar aktivt för att också FN skall ha snabbinsatsstyrka och att det skall finnas ett högkvarter i FN som skall sköta hanteringen på ett bra sätt. Vi har också ett nordiskt samarbete kring fredsfrämjande verksamhet, speciellt mellan de nordiska försvarsministrarna. Eftersom försvarsministern har begärt ordet, tror jag att han gärna vill lägga ut texten något mer i frågan. Jag vill bara peka på att vi på många olika områden kan göra fredsfrämjande operationer: genom FN, OSSE, Partnerskap för fred och genom EU i samverkan med Västeuropeiska unionen. Detta är ett uttryck för att vi nu är beredda att göra mer för den kollektiva säkerheten, inte bara i Europa utan i världen.
Herr talman! Vi har ju talat väldigt mycket om att det är viktigt att agera på ett tidigt stadium för att undvika att konflikter utvecklas på ett olyckligt sätt till att bli väpnade konflikter. Det är säkert många av oss som undrar om det inte hade varit bra om man från europeisk sida hade haft möjlighet att gå in tidigare när det gällde Bosnien. Vi känner till svårigheterna, och vi vet att vi inte hade ett utvecklat samarbete när det gällde hur detta skulle genomföras. Detta kanske nu får en fastare form. När det gäller världen i övrigt undrar jag om utrikesministern upplever det som en brist att vi inom FN inte har en organisation som arbetar tillräckligt med förberedelser, dvs. hur den här typen av insatser skall kunna göras på ett tidigare stadium för att de skall bli av mer fredsbevarande än fredsfrämjande karaktär. Eller finns detta väl utvecklat inom FN-systemet?
Herr talman! I denna fråga är det enkelt att bara hålla med Ingrid Näslund. Det finns mycket att göra i FN för att det skall bli bättre. Det gäller att planera för både de fredsbevarande och de fredsfrämjande insatserna och att genomföra dem. Det gäller också att kombinera det civila och det militära. Vi har t.ex. framhållit polisernas viktiga roll i det här sammanhanget. Vi håller, inte minst med vår nuvarande utgångspunkt i säkerhetsrådet, på att arbeta med det här tillsammans med många andra länder som aktivt vill stärka FN:s roll i det här sammanhanget.

Herr talman! Jag tänkte ta kammarens uppmärksamhet i anspråk eftersom jag kommer från en överläggning i Norge med de nordiska försvarsministrarna. På vår nordiska dagordning fanns just det som Ingrid Näslund frågar om. Vi är på det sättet beredda fr.o.m. den 1 juli 1998 med vår del av en snabbinsatsstyrka. Det finns nu fem nationer bakom denna. FN arbetar för att få ytterligare ett antal länder att lämna bidrag för att göra styrkan mer effektiv. Vi har också en nordisk samverkan som heter Nordcaps. Den innebär att vi bygger upp ett system och kan rapportera till varandra för att kunna sätta samman trupper på ett sätt som är förberett inför en kommande internationell mission. Även där räknar vi med att vara framme 1998. Steget är ju verkligen mycket litet till s.k. PFF övningar. Vi har genomfört en sådan i Norge förra maj, och i Sverige genomför vi kommande oktober en PFF-övning som heter Nordic peace. Den har precis det scenario som utrikesministern pekade på. Det är en samverkan mellan de militära och de civila organisationerna med syfte att i verkligheten kunna genomföra sådant som det borde ha skett mer av i t.ex. Bosnien. Jag har också begärt ordet för att jag vill nämna något om vad vi diskuterade som också har den här bärigheten. Det gäller frågan om hur vi skall hantera vår nordiska samverkan i Bosnien efter det att mandatet går ut i mitten på juni. Även där för vi nordiska diskussioner. Jag kan nämna att jag på ytterligare en punkt räknar med att vi skall kunna göra mer praktiska insatser. Det gäller minröjning genom nordisk samverkan. Förhoppningsvis kan det äga rum i Bosnien. Jag vill ta upp en sak till, och det var egentligen det som gjorde att jag ville begära ordet i dag. Vi i den nordiska ministerkretsen hade besök av vår ryske kollega Igor Sergejev. Vi hade en mycket intressant dag i går med en säkerhetspolitisk diskussion oss emellan. Jag måste säga att det var en väldigt öppen och bra diskussion där det definitivt var möjligt att förstå varandras synpunkter. Jag gjorde naturligtvis ett inlägg med den utgångspunkten att det säkerhetspolitiska läget har förbättrats kolossalt i och med kalla krigets slut och i och med de demokratiska statsskick som finns runt Östersjön och i Nordeuropa. Även många andra förbättringar har skett genom de stora nedrustningsavtalen osv. Vi frågade vår ryske kollega - för det gäller en punkt som har framhållits från vår sida - om Ryssland tänker vara med aktivt i det euroatlantiska partnerskapsrådet. Vi har ju pläderat för det. Jag var i Moskva i slutet av september. Då tog jag upp detta och betonade att det som sker inom rådet för samverkan mellan Ryssland och Nato är kolossalt viktigt. Men Ryssland är också med i det euroatlantiska partnerskapsrådet, och vi önskar att Ryssland är aktivt där. På samma sätt tog jag då, i september, upp hur viktigt det är att Ryssland är med i PFF-övningar. Jag vågar nog påstå att jag förstod att det förekommer en diskussion i den ryska administrationen om hur man reellt skall förhålla sig. Vi har tagit upp detta med andra länder också under de månader som har gått sedan slutet av maj när dessa två märkliga, det får man säga, internationella överenskommelser träffades. Jag talar om denna founding act mellan Nato och Ryssland och det euroatlantiska partnerskapsrådet där ju praktiskt taget alla delar av Europa och alla de nordatlantiska länderna är med. Många har sagt att här är det verkligen betydelsefullt att Sverige lägger fram förslag om hur vi skall göra och vad vi skall arbeta med. Vi har väldigt mycket att göra med alla andra samarbetsfält. Kom med goda förslag! Det har varit budskapet när vi har varit ute och talat om det här de gångna månaderna. Nu fick vi besked av Igor Sergejev. Ryssland tänker vara aktivt i det euroatlantiska partnerskapsrådet. Ryssland arbetar också med att, när man träffas i försvarsministerdelen nästa vecka och utrikesministerdelen strax därefter, lägga fram förslag som syftar till att se till det här blir en levande institution. Vi frågade också om PFF. Jo, Ryssland tänker vara med i minst fem övningar under nästa år. Man tänker vara med på de punkter där man finner att man har ett intresse. Man tänker vara med i seminarier osv. Sergejev säger att det finns restriktioner - de är kanske framför allt av finansiell karaktär - för det ryska deltagandet. Man kan konstatera att detta är väldigt positiva besked. Jag hoppas att det här verkligen skall gå vidare. Vi tänker för vår del göra egna inlägg och inspel. Vi arbetar med att, från ett läge där egentligen ingenting fanns förberett vid sommarens ingång, kunna hitta punkter som är lämpliga för diskussioner inom det euroatlantiska partnerskapsrådet. Vi lutar åt att det kan handla om miljösäkerhetssamarbete. Vi är också beredda att diskutera om det finns något sätt som vi måste förbereda oss på när det gäller fredsfrämjande operationer som skall vara baserade i norra Europa. Vi skulle naturligtvis vilja ha mer samarbete mellan vårt internationella PFF-centrum i Almnäs i Södertälje och motsvarigheter till detta. Även det har jag tagit upp med min ryske kollega. Utrikesministern kommer att ta upp en stor sak som gäller ett militärpolitiskt ramverk för fredsfrämjande operationer. Man kan avrunda med att säga att allt det här är baserat på riksdagens ställningstagande i den försvarspolitiska propositionen med den internationaliserade samverkansförmåga som vi vill och bör ha för att kunna delta. Jag kan avsluta mitt inlägg här med en undran: Hur säreget skulle det inte vara om Ryssland är med i EAPR på detta aktiva sätt, om Ryssland är med i PFF när pengarna finns tillgängliga, men att Sverige inte är med? Länderna, våra grannar, våra partnerländer, vill att vi skall kunna göra inlägg och inspel. De menar att vi har den positionen och den erfarenheten, och att våra erfarenheter är av största värde.

Herr talman! När jag i morse uttalade mig om de båda regeringsbärande partiernas bästa laguppställning i den säkerhetspolitiska debatten, förbigick jag beklagligtvis försvarsministern. Det ber jag om ursäkt för. Försvarsministerns deltagande i debatten ger väl snarare laguppställningen litet guldkant. Utrikesministern har gång på gång i den här debatten besvarat frågan om svensk syn på de baltiska staternas Natomedlemskap med att vi måste göra en egen svensk analys. Eftersom mittfåran förflyttas snabbt, och man kanske riskerar att hamna på efterkälken, vill jag nu fråga försvarsministern, som jag tror tillhör samma regering: Vilken är den svenska regeringens analys av betydelsen av ett baltiskt Natomedlemskap för säkerheten i Sveriges närområde? Tål den analysen att offentliggöras? Jag tycker att regeringen skall lämna den här kalla-krigsnojan. Det finns ingen hotbild mot Sverige som gör att det skulle vara negativt om vi talade klartext om våra bedömningar. Säkerheten i Europa är till skillnad från vad utrikesministern sade tidigare ingen ömtålig fråga längre. Men den demokratiska debatten mår inte bra av att man smusslar. Har utrikesministern berättat för försvarsministern om den gjorda analysen? Skulle försvarsministern i så fall kunna berätta om det för riksdagen?

Herr talman! Tack för de vänliga orden från Lennart Rohdin. Laget håller ihop. Utrikesministern har klargjort lagets inriktning, och det är utgångspunkten för vår träning.

Herr talman! Jag har en fråga till försvarsministern, och den gäller det som han sade om att det skulle vara märkligt om Ryssland var med i dessa militära försvarsövningar men inte Sverige. Är det verkligen så att det skulle vara underligt om Nato och Ryssland har militära övningar tillsammans och Sverige ställer sig vid sidan av just med tanke på vår alliansfrihet och förhoppningsvis också med tanke på vår syn på fred och nedrustning? Jag tycker att det är litet underligt att Sverige skickar jaktflyg för att vara med i dessa övningar. Jag har ytterligare en fråga till försvarsministern som gäller det nya samarbetet inom WEAG. Det rör krigsmaterielsamarbetet, men hur har man där tagit ställning när det gäller nedrustning? Innebär detta att denna organisation bidrar till en upprustning?

Herr talman! När det gäller den första frågan är det på det sättet att länderna själva väljer om de vill vara med i PFF-övningar. Det finns även en variant som heter In the spirit of, där man utan ekonomiskt bidrag från Nato kan genomföra övningar som har samma inriktning. Det finns alltså ett utrymme för länder att vara med. Det är fråga om många övningar, och alla länder är inte med på allt, inte heller Sverige. Så nog kan det finnas övningar där vi kan se rysk samverkan med Förenta staterna och Nato utan att Sverige är med. Men vissa företrädare för reservanterna har här i kammaren drivit ståndpunkten att Sverige inte skall vara med i PFF eller EAPR. Det lämnar ju Sverige i en mycket oförmånlig situation. Det säregna är dessutom att det sker i en värld där alla länder begär, föreslår och vänder sig till oss för att få höra våra synpunkter och vill ha oss med på fredsfrämjande och humanitära aktiviteter. Jag vet inte om talmannen anser det lämpligt att jag kommenterar WEAG och VEU-frågorna i samband med denna debatt. Jag kan kortfattat säga att det finns uttalanden från VEU och WEAG, och också de inbjuder till samverkan och kontakter med Ryssland för framtiden.

Herr talman! Jag frågade inte om Ryssland också skulle ingå i WEAG, utan jag frågade vad det innebar för freds och nedrustningsarbetet. Svensk försvarsindustri har varit mycket positiv till WEAG-samarbetet därför att den anser att den kommer att få sälja mer krigsmateriel. Mer krigsmateriel innebär såvitt jag kan uppfatta det hela en upprustning i stället för en nedrustning i världen. På teknikområdet skall man också samarbeta, vilket i sin tur naturligtvis innebär att man ökar tekniken och kunskapen om hur man snabbare skjuter ihjäl varandra osv. Detta är ingen fredsorganisation, som det ibland låter när man hör regeringen framföra sina argument för medlemskapet. Som försvarsministern vet är jag mycket kritisk till dessa försvarsövningar. Jag tycker nämligen inte att det finns någon som helst anledning för Sverige att bidra med vårt jaktflyg och våra ubåtar i dessa övningar. Jag anser inte att det är övningar som syftar till fredsbevarande arbete i händelse av någon kris i världen. Jag menar att dessa övningar kommer att bidra till en upprustning i stället för till en nedrustning, vilket inte är särskilt positivt.

Herr talman! Vi har att göra med en kraftfull nedrustningsutveckling i Europa och det f.d. Sovjetunionen. I andra delar av världen finns det däremot tendenser till en ökning av krigsmaterielen. Det gäller framför allt Asien. Jag kan inte se att det finns något samband med att bryta den positiva både reglerade och unilaterala nedrustning som karakteriserar utvecklingen i vår del av världen. Man kan däremot säga att det finns ett betydelsefullt element när det gäller om Förenta staternas två jätteföretag och Förenta staternas kongress skall bli de helt dominerande organen i fråga om att bestämma vilka länder som skall få vilka försvarsmateriel. Med den svenska alliansfriheten som utgångspunkt är det i denna situation riktigt med en europeisk industriell samverkan i syfte att lägga en starkare grund för vår alliansfria politik och därigenom kunna välja våra försvarsanordningar efter våra önskemål för framtiden.

Herr talman! Eftersom utrikesministern uppmanade mig att framföra var Miljöpartiet står i de internationella frågorna och dessutom påstod att vi var isolationistiska vill jag framföra litet grand om Miljöpartiets syn på internationella frågor. Jag tror att utrikesministern har uppfattat Miljöpartiet som ett parti som värnar den internationella solidariteten. Vi har med emfas drivit frågorna om att man skall stärka FN samarbetet och att även stärka OSSE-samarbetet inom Europa just därför att det är dessa två organ som på bästa sätt skulle kunna ta hand om dessa frågor som berör den internationella solidariteten och som berör fred och nedrustning. I dag skall vi ta ställning till om vi skall gå med eller inte i en ny organisation. När jag påpekar att jag anser att regeringen är på glid i Natofrågorna, blir utrikesministern upprörd och påstår att jag vill isolera Sverige. Så är det inte. Men jag anser ändå att vi är på glid när det gäller frågorna i och kring Nato, just därför att det blir alltfler organisationer som vi aktivt skall delta i, och FN:s och OSSE:s roller i världen försvagas faktiskt på grund av detta. Utrikesministern är mycket medveten om varför vi gick in med insatser i det forna Jugoslavien, vilket då var en mycket omdebatterad fråga. Det var så att FN av olika orsaker inte klarade sin roll där. Man fick inte det internationella stöd som man behövde. Från bl.a. svenskt håll ansåg man inte att Nato ensamt skulle ta över, och därför gjorde man ett specialarrangemang.

Herr talman! Jag har stor respekt för vad Miljöpartiet står för vad gäller solidaritet, fredlig utveckling osv., men det var inte för att få höra det som jag ställde en rak fråga till Marianne Samuelsson. Min fråga var om hon kan belägga det hon från riksdagens talarstol har sagt, nämligen att detta att vi samverkar för att bättre förbereda oss för fredsfrämjande arbete i olika organisationer "skadar den militära alliansfriheten". Hon säger att man i omvärlden ifrågasätter vår militära alliansfrihet. Detta är allvarligt. Jag vill ha ett enda exempel på ett land eller en regering som har framfört att man ifrågasätter vår militära alliansfrihet därför att vi nu går in i Euroatlantiska partnerskapsrådet.

Herr talman! I utrikesutskottets betänkande 3 behandlas den svenska krigsmaterielexporten för 1996. Den svenska krigsmaterielexporten för 1996 har tidigare debatterats i riksdagen framför allt genom konstitutionsutskottets granskningsbetänkande våren 1997. I samband med detta beställde riksdagen en utredning om följdleveranserna. I går har regeringen, kunde jag läsa i ett besked från TT, beslutat att tillsätta en utredning. Man har också talat om vem som har fått uppgiften. Det är bra. Det var i sista minuten. Vi har i utskottet på muntliga informationer välkomnat detta initiativ. I Centerpartiets motion 406 tar vi upp att begreppet följdleverans och dess räckvidd behöver tydliggöras och respekten för mänskliga rättigheter i mottagarlandet därvid beaktas. I riktlinjerna för vapenexporten understryker man att vikt skall fästas vid respekten för mänskliga rättigheter i mottagarlandet. Men det är inte tvingande just vid följdleveranser enligt konstitutionsutskottets granskningsbetänkande. Därför är det enligt Centerpartiets uppfattning mycket viktigt att den nu tillsatta utredningen tydliggör aspekten mänskliga rättigheter vid följdleveranser. Nu gällande lagstiftning för krigsmaterielexport har varit i bruk i snart fem år. Under den tiden har krigsmaterielexporten minskat, men det är svårt att avgöra om det beror på lagstiftningen eller på en krympande krigsmaterielmarknad. Det går inte att avgöra utan att man gör en översyn. Det talas ofta i våra betänkanden om en översyn och att en översyn skulle bringa klarhet på en rad andra områden. ISP, började arbeta den 1 februari 1996 är det enligt min uppfattning alldeles för tidigt att ställa krav på en heltäckande översyn av hela lagstiftningen. På grund av den krympande marknaden för krigsmateriel och en hårdnande konkurrens tycker vi i Centerpartiet att det är bra med ett samarbete både på det nordiska och på det europeiska planet, som också framförs i betänkandet. I början av betänkandet står det att redogörelsen för svensk krigsmaterielexport föreslås bli lagd till handlingarna. När man tänker igenom den formuleringen kan den betraktas som ett instämmande i vad regeringen har redogjort för och att man därmed indirekt godkänner detta. Vidare skriver utskottet att riksdagen inte bör göra något särskilt tillkännagivande beträffande vapenembargo gentemot enskilda länder. Då frågar jag mig: Hur skall jag som ledamot i utrikesutskottet kunna uttrycka att jag inte delar regeringens uppfattning om situationen för mänskliga rättigheter i Östra Timor och därmed inte heller tycker att det skall ske en vapenexport dit, att det helt enkelt strider mot de riktlinjer som finns för svensk krigsmaterielexport och vapenexport. Enligt redogörelsen för 1996 har alltså krigsmateriel för strid exporterats för 59,9 miljoner och övrig krigsmateriel för 4,6 Efter att ha brottats med frågan tillsammans med representanter för fyra andra partier vill vi ändå ge uttryck för vår uppfattning. Vi kunde inte göra det på annat sätt än i en reservation. Vi vill alltså inte låta detta ärende läggas till handlingarna. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservation

Herr talman! Vi behandlar nu det årliga betänkandet om krigsmaterielexport. Det är förklaringen till att vi kan känna igen de flesta frågor som kommer upp i debatten och även dem som det finns reservationer på. Jag vill inte förneka att det finns positiva inslag i regeringens skrivelse. Det sker förbättringar. Jag vill också passa på att välkomna att regeringen i går tillsatte en utredare som riksdagen efter KU:s betänkande begärde i våras och vill instämma i det Helena Nilsson sade, att det är viktigt att MR-frågornas betydelse för följdleveranserna belyses i det sammanhanget. När det gäller utredningen och frågorna om vapenexport i det säkerhetspolitiska läge vi befinner oss i i dag i Europa är det inte säkerhetspolitisk sekretess som är problemet, utan det är möjligen frågor som kan handla om industri och företagssekretess och liknande. Såvitt jag kan förstå kommer den här utredningen inte heller att behandla eller ta ställning till konkreta ärenden. Då tycker jag faktiskt att det hade varit bra för öppenheten, bra för att undvika tveksamhet, oklarhet och misstänksamhet kring dessa frågor om utredningen hade fått full parlamentarisk insyn. Det är politiska frågor som utredningen skall ta ställning till. Jag går inte in på de övriga punkter som finns behandlade i reservationer, eftersom vi haft debatter om dem tidigare, men en fråga vill jag ta upp. Det är den som Helena Nilsson berörde i slutändan och som handlar om vapenexporten till Indonesien. Vi vet alla att förtrycket av oppositionella och minoriteter i Indonesien fortsätter, och det är omfattande. Någon vilja från regeringens sida att genomföra verklig demokrati och tillåta demokratiska spelregler har inte förevarit. Man bedriver sedan tjugotalet år en brutal ockupationspolitik gentemot Östra Timor. Suhartoregimen i Jakarta har nu över 30 år på nacken. Den här politiken har bedrivits hela tiden. Det går inte att hävda att åsidosättandet av demokrati och mänskliga rättigheter i Indonesien inte skulle vara systematiskt. Det går inte heller att hävda att utvecklingen de senaste åren inte har gått åt fel håll när det gäller mänskliga rättigheter, demokrati och ockupationen av Östra Timor. Det har i debatten ibland även här i kammaren försökts göra gällande att det skulle råda oklarhet om Folkpartiets inställning till dessa frågor. Jag vill då passa på att läsa upp det uttalande som Folkpartiets landsmöte - vårt partis högsta beslutande organ - gjorde i allmän enighet i augusti i år. Man sade följande: "Det är uppenbart att Indonesien idag inte är kvalificerat för tillstånd till nya leveranser av krigsmateriel från Sverige. På senare tid har emellertid i flera fall tillstånd givits till s k följdleveranser, efter det att detta begrepp givits en allt vidare tolkning, vilket varit djupt olyckligt. Begreppet följdleverans måste ges en mer strikt och inskränkt tolkning. Export av kompletterings eller ersättningsleveranser bör inte kunna betraktas som följdleveranser och inte kunna ske till stater som inte uppfyller riktlinjerna för svensk vapenexport. Det måste vidare klargöras under vilka villkor följdleveranser bör förvägras i enskilda fall. Respekten för mänskliga rättigheter måste i framtiden beaktas även vad gäller tillstånd för följdleveranser. Därav följer att ingen form av krigsmaterielexport som omfattas av svensk exportkontrollagstiftning bör ske till Indonesien." Det har förvisso hänt en del i Indonesien och dess grannområde under den gångna hösten. Det råder stor ekonomisk och annan turbulens. Det kan mycket väl visa sig - kanske efter de krav som Internationella valutafonden och andra ställer när det gäller den ekonomiska saneringen i Indonesien - att Indonesien inte kommer att ha råd med några kostsamma vapeninköp under överskådlig tid. Kanske tvingar dessa krav och reaktionerna från den indonesiska befolkningen fram en väg successivt mot ökad demokrati i Indonesien. Kanske tvingar utvecklingen också fram en omprövning av ockupationen av Östra Timor. Här kanske inte minst Indonesiens nya vän i Pretoria kan göra en historisk insats. Om dessa saker vet vi i dag ingenting. Därför vill jag - liksom Helena Nilsson tidigare gjorde - yrka bifall till reservation nr 11 om krigsmaterielexport i varje form till Indonesien.

Herr talman! När vi i dag behandlar detta betänkande från utrikesutskottet kan det vara lätt för många att säga: Ja, nu har ni årets debatt, och den upprepar sig från år till år och resulterar i ungefär samma ställningstagande. Då är det väsentligt att se debatten i perspektiv till den allmänna upprustningen i världen. Som vi tidigare här har varit inne på i dag har den trend mot nedrustning som har ägt rum under flera år brutits. Sedan mer än ett år tillbaka ökar världens resurser när det gäller rustningar, framför allt i de asiatiska länderna. Det är också viktigt att hålla i minnet att det efter andra världskriget är mer än 45 miljoner människor, varav 90 % civila, som har dödats i 170 krig. Det är nästan lika många som dog under andra världskriget. Omfattningen av världens rustningar ligger fortfarande på ca 3 % av BNP. Det är vad som går till vapen och militära satsningar runt om i världen. Genomsnittet gäller även för u-länder där satsningarna borde vara helt annorlunda. I 84 länder är satsningen på militär rustning och vapeninköp större än satsningen på hälsosektorn. Jag kan fortsätta att redogöra för den typen av statistik som återfinns i UNDP:s rapport från 1997 och även i tidigare rapporter. Men man skall veta att det är den typen av uppgifter och verklighet som vi har när vi skall diskutera svensk vapenexport. Det har naturligtvis gjorts en hel del framsteg internationellt. Jag vill då gärna framhålla minkonferensen i Oslo där man nu i höst fick till stånd ett internationellt förbud och där Sverige var väldigt aktivt. Det är välkommet. Det är förhoppningsvis ännu fler länder som kommer att skriva på i Ottawa. Det är angeläget att hålla i minnet hur nedrustningen ser ut. Förutsättningarna i dag är mindre än vad de tidigare har varit, trots att det kalla kriget har upphört. Det är också utifrån det perspektivet som jag vill hänvisa till Vänsterpartiets ställningstagande. Vi vill se en avveckling av svensk krigsmaterielexport över huvud taget. Vi vill också peka på att det säkerhetspolitiska läget är annorlunda i dag i Sverige. Vi står alla bakom det säkerhetspolitiska begreppet att man skall lägga ökad vikt vid miljöhot och hot mot människor i form av sociala konflikter. Det är dessa som är de övergripande hoten, inte de militära hoten. Vi anser att det på sikt är fullt möjligt att genomföra en avveckling av svensk krigsmaterielexport. Men det är inte det som framför allt står på dagordningen i dag, utan för vår del är det dels hur man kan förändra lagstiftningen, dels hur man skall se till att de nuvarande riktlinjerna följs. När det gäller förändring av lagstiftningen vill jag särskilt peka på följdleveranser. Jag skall inte gå in på någon lång diskussion om detta. Det är bra att det nu skall göras en ordentlig utredning på den punkten. Däremot beklagar jag - liksom Lennart Rohdin gjorde - att det inte är fråga om någon parlamentarisk utredning. Det hade varit väldigt bra med en sådan. Då hade man kunnat få med de politiska avvägningar som man senare ändå kommer att bli tvungen att göra. Förhoppningsvis hade man också kunnat nå en bred uppslutning kring en sådan utredning. Det är beklagligt att regeringen inte har valt den modellen, men det är ändå angeläget att utredningen kommer i gång. Herr talman! Jag vill också ta upp detta med att lagreglera riktlinjer och betydelsen av att jämställa övrig krigsmateriel med krigsmateriel, eftersom man nu för övrig krigsmateriel ställer lägre krav för att medge tillstånd till export. Det är angeläget att det råder samma villkor. Det finns även mycket att göra för att se till att de nuvarande riktlinjerna, som vi internationellt gärna framhåller som restriktiva, skall tillämpas på ett bättre sätt. Jag tycker att det är välkommet att se Leif Pagrotsky här. Jag har vid många tidigare debatter av den här typen efterlyst närvaro av regeringen. Jag har sett frånvaron som ett tecken på svagt intresse hos regeringen för dessa frågor. Därför är det välkommet att se Leif Pagrotsky här. Förhoppningsvis kommer han också att delta i debatten i dag. Vad man kan göra åt situationen i dag är att förbättra detaljredovisningen. Man har gått mot en ökad redovisning i detalj i den skrivelse som vi nu behandlar. Men det finns mycket mer att göra för att man skall se exakt vilka produkter som har exporterats och vilket land som har importerat krigsmateriel med tillstånd från Sverige. Det finns exempel från Norge. Jag vet att regeringen har tittat på dessa, men man kommer ingen vart. Jag efterlyser en snar förändring på den punkten. Det vore välkommet. Man måste också diskutera Exportkontrollrådets uppgifter, där jag själv, Nils T Svensson och andra här från riksdagen ingår. Det borde vara möjligt med en betydligt större öppenhet kring de frågor som där behandlas än vad det är i dag. Den ambition som ändå finns hos regeringen om en bred och offentlig belysning av dessa frågor borde kunna omsättas i större praktik. En annan svår fråga är detta med dual useprodukter, dvs. produkter som kan användas både civilt och militärt. Det är väsentligt att se att de produkter som kan tyckas vara för civil användning ändå kan användas i rustningsavseende. I betänkandet tar vi upp frågan om Europasamarbetet. Det ägde nyligen rum en viktig konferens här i Stockholm som var initierad av den kristna fredsrörelsen. Vi är överens på Europanivå om att det är viktigt att utveckla den etiska koden för krigsmaterielexporten. De åtta kriterier som är fastlagda i Europasamarbetet är bra, men de behöver vidareutvecklas så att de blir förpliktande och mer specifika. Jag tycker att det var välkommet. Jag har förstått att Leif Pagrotsky tog upp frågan. Vi kan förvänta oss signaler från Frankrike och England, som hittills har hört till de största exportörerna av krigsmateriel. Vi kan på det området förvänta oss att den etiska koden omsätts i praktiken. Det krävs med tanke på dessa länders betydelse. En annan viktig sak är registret över tyngre vapen. Man har i FN-sammanhang framfört att det också behövs ett register över lättare vapen. Det är konventionella vapen som i lika hög grad kan döda människor. Vi skall följa upp det på europeisk nivå. Det är också en angelägen fråga. Vad gäller Europasamarbetet tror jag däremot att det är oerhört väsentligt att slå fast att koden inte bör gälla konkret samarbete i WEAG, och att det inte får innebära att man försvagar svenska regler och på bekostnad av dem genomför de etiska reglerna eller koden från Europasamarbetet. Vi går sedan igenom de enskilda länderna. Om vi tittar på den statistik som kommit från regeringen kan vi konstatera att gamla problem finns kvar vad det gäller Indien och Pakistan, där ingenting har förändrats. Det är mycket beklagligt att det fortfarande sker svensk vapenexport dit. Det är kanske lika intressant att se på de nya länder som tillkommer och de nya problem som uppstår. Jag vill peka på en svår fråga, nämligen frågan om Baltikum. Hur ställer vi oss till den? Skall vi ge exporttillstånd till en rad nya länder? Jag ser det som problematiskt. Jag vill också peka på Latinamerika. Vi har inte haft en så omfattande export dit tidigare, men exporten till Brasilien var omfattande förra året. Vi vet att det finns fler länder i Latinamerika som är intresserade. Diskussioner pågår. Jag tycker att det är helt fel signal. Det är andra insatser som behövs i Latinamerika. Vi måste bidra till den sociala utvecklingen. Det är beklagligt om den svenska insatsen i så stor utsträckning består av export av krigsmateriel. Ytterligare ett geografiskt område är Afrika. Diskussioner pågår. Många länder är drabbade av enorma konflikter, och problemen har varit stora. Jag menar att det är uteslutet med ökad export till Afrika. Till slut vill jag ta upp Indonesien, som Lennart Rohdin och Helena Nilsson var inne på. Det är upprörande att regeringen trots väldigt tydliga signaler från fem partier här i riksdagen förra året ändå har fortsatt med vapenexport till Indonesien. Jag vill fråga både Nils T Svensson och Leif Pagrotsky, som jag hoppas kommer att delta i debatten, hur de kan försvara det. Det är oerhört tydligt att fem partier i riksdagen säger nej till fortsatt export till Indonesien. Det finns väldigt tydliga skäl till det. Det gäller ockupationen av Östtimor och oroligheter i Indonesien. Därför har vi i år betonat att vi säger nej till alla typer av krigsmaterielexport inklusive följdleveranser. Herr talman! Jag vill till slut konstatera att det är viktigt att riksdagen tar ställning i enskilda fall och pekar ut länder. Majoriteten vill över huvud taget inte att vi skall befatta oss med det. För Vänsterpartiets del vill jag därför konstatera att vi står bakom alla reservationer och särskilda yttranden och understryka att vi yrkar bifall till reservation 6 om följdleveranser och till reservation 11, som gäller enskilda länder. Vi pekar särskilt på Indonesien. Vänsterpartiet står för övrigt också bakom reservation 9 från Miljöpartiet, som gäller komponentleveranser.

Herr talman! Nyligen träffade jag en hjälparbetare som berättade för mig hur han har arbetat internationellt. Han berättade att han tagit emot en kvinna som flytt från krigszonen. Hon berättade sin hemska historia om hur hon blivit tillfångatagen av soldater, våldtagits av soldaterna på nätterna och tvingats bära deras vapen på dagarna. Hon tittade på den ljushyade hjälparbetaren och frågade varifrån han kom. Han svarade att han kom från Sverige. Hennes blick blev mörk och hennes röst fylld av förtvivlan när hon berättade: "Det är era vapen jag har tvingats bära, och det är era vapen som har använts för att döda. Jag kunde ha varit en av dem som blivit ihjälskjuten av era vapen. Nu sitter jag i stället här och skall lita på dig och på att jag kan få din hjälp för att bli räddad undan kriget." Berättelsen är på inga sätt unik. Svenska vapen används i krig för att döda människor. Det blev tydligt och uppenbart för oss alla under striderna i forna Jugoslavien. Svenska vapentillverkare och regeringens beslut bidrar dessutom till ökad upprustning i världen. Nya alltmer sofistikerade vapensystem säljs till länder som har många problem som borde vara angelägnare än en vapenupprustning. Efter det kalla krigets tid och nedmonterandet av muren mellan öst och väst var vi många som trodde att det skulle bli en ny tid för avrustning. Nu skulle det bli en tid då vi satsade på fred och nedrustning. Det skulle bli pengar över, och det skulle bli en tid då vi satsade på utveckling av inte minst tredje världen. Vi hoppades alla att vi skulle komma in i en fredens tidsepok, då alla satsningar skulle gälla att skapa en rättvisare värld. Så blev det inte. Det de flesta människor såg som en möjlighet i en ny tidsepok såg krigsmaterielindustrin som ett stort hot. De upplevde risken att deras produkter inte skulle efterfrågas som ett akut hot. Många började trycka på för att få nya marknader och nya länder att sälja vapen till. Regeringen var inte sen att lyssna på deras beskrivningar av behoven av nya marknader. Den borgerliga regeringen ändrade regelsystemet så att det skulle gå att sälja övrigt krigsmateriel till länder som tidigare inte varit öppna för leveranser, t.ex. gulfstaterna. De senaste åren har vi fått erfara en ökad försäljning av vapen fån Sverige. Fler länder har köpt vapen, och fler försöker. Vapenindustrin säljer vapen tillsammans med regeringen. Det kanske mest anmärkningsvärda är försäljningen till Indonesien - ett land som inte kan klassas som ett land fritt från konflikter. Amnesty International har i rapporter från Indonesien visat på de brott mot mänskliga rättigheter som sker i landet. Det är brott som borde innebära att regeringen, om den vill följa de av riksdagen uppsatta kriterierna för vapenexport, direkt säger nej. Skall Indonesien bli nästa land där människor tvingas fly för att slippa bli dödade av svenska vapen? Vi i Miljöpartiet de gröna har i vår motion pekat på det som vi tycker det är angeläget att Sverige bidrar med, nämligen ett aktivt nedrustningsarbete. Det kan inte vara logiskt och konsekvent att regeringen i FN anser sig vara pådrivande för att minska antalet konflikter och krigshot i världen samtidigt som man i nästa beslut aktivt bidrar med att tillhandahålla vapen för länder som t.o.m. förtrycker människor inom sina egna gränser. Sverige hör till de sju mest aktiva länderna i världen när det gäller teknikutveckling på vapensidan. En av regeringens mest angelägna uppgifter för att bevara freden i världen borde vara att aktivt arbeta för att dessa sju länder sinsemellan kom överens om att det nu inte behövs någon ytterligare vapenutveckling i världen. Det finns tillräckligt med vapen för att förgöra världens befolkning flera gånger om. Resurserna och utvecklingspengarna skulle i stället kunna satsas på avancerad reningsteknik på miljösidan, något som skulle kunna ge en mängd nya jobb samtidigt som det skulle kunna förhindra miljökatastrofer. Att till exempelvis Indien kunna sälja reningsanläggningar så att man där slipper skicka orenat avfall ut i naturen borde vara en betydligt mer angelägen uppgift än att tillverka vapen till Indien. Detsamma gäller land efter land. Det finns möjlighet att använda den högteknologiska kunskap som vapenindustrin har till att bevara i stället för att förgöra människor och miljö. När utskottet behandlat regeringens rapport om vapenexporten har vi kunnat konstatera att de regler som tillämpas ger ett stort svängrum i förhållande till de beslutade reglerna. Det är förvånande att både Indien och Pakistan kan köpa svenska vapen trots att dessa länder under många år har levt i konflikt med varandra. Det är, som jag har uppfattat det, inte hela tiden förenligt med de av riksdagen uppsatta reglerna. Detsamma gäller flera andra länder. I dessa fall tycks det vara intressantare att gynna vapenexportindustrin än att hävda vikten av att de internationella kraven på mänskliga rättigheter följs. Vid ett flertal tillfällen under året har vapenexportfrågorna och brott mot regelsystemet varit uppe. Det är förvånande att ärendena i dag inte i större utsträckning förs upp på regeringsnivå. Det borde vara en självklarhet att Utrikesnämnden tar ställning till exportfrågor som uppenbart rör sig i gränszonen för de uppsatta reglerna för export. Vi har också i en reservation påpekat vikten av att de gränszonsärenden som har varit uppe skall upp på regeringsnivå och tas ställning till där. På samma sätt som vi kan se att svenska vapen är inblandade i krig innebär detta också att vår trovärdighet i FN och internationella förhandlingar, där vi har en stark ställning tack vare vår alliansfria roll, kan riskera att försvagas. Vi kan se på, vilket jag påpekade i förra debatten, vikten av att ha alliansfria länder som kan gå in i ett internationellt medlaruppdrag utifrån att de - i detta fall vi - uppfattas som just alliansfria och starka i rollen som förhandlare. Med utgångspunkt i den här rollen vill jag ta upp ett par frågor som berör vart vi är på väg. Också den förra debatten handlade om detta, nämligen Natomedlemskapet och de steg som jag anser att regeringen tar i riktning mot en mer aktiv samverkan med Nato, på sikt säkert också någon form av medlemskapsansökan. Därför är det oerhört viktigt att vi har de här frågorna uppe, att vi debatterar dem och att vi konsekvensanalyserar vad de innebär för vår roll i internationella fora. Jag tog upp en fråga i mitt förra debattinlägg som jag inte fick något svar på, men som det skulle vara intressant att få höra närvarande minister utveckla. Det gäller frågan om WEAG och hur detta påverkar det svenska regelsystemet. Uppenbarligen finns det inget traktat som reglerar vad WEAG skall göra och kan göra. Då är det naturligtvis oerhört viktigt att få reda på vad regeringen har tagit för ställning i den här frågan. Hur tänker man agera, och vad kommer det här att få för konsekvenser? Innebär det att vi får en mer aktiv roll när det gäller att sälja vapen i framtiden? Eftersom frågan är så aktuell tycker jag att det skulle vara extra intressant att få höra ansvarig minister berätta om det här, ge en ordentlig redogörelse för regelsystemet och vad vi kan förvänta oss att finna i nästa års översyn och rapport från regeringen när det gäller vapenexport. Avslutningsvis vill jag säga att svensk vapenexport alltid har vållat debatt. Därför bör vi få ett tydligare regelsystem så att vi slipper den debatt som uppstår kring just de länder som vi egentligen inte borde exportera till. Jag vill i det här sammanhanget yrka bifall till några av våra reservationer. Det gäller reservation 2, som rör överlämnande av ärende till regeringen. Vi påpekar där att det behövs ett tydligare klargörande av när ärenden skall överlämnas till regeringen, och regeringen måste i större utsträckning än i dag ta ansvar för vapenexportfrågorna. Jag vill också yrka bifall till reservation 3. Den handlar om en avveckling av svensk krigsmaterielexport, vilket Miljöpartiet tycker är en angelägen fråga som vi vill ha ett ställningstagande kring. Jag yrkar också bifall till reservation 10, som rör riktlinjerna. I övrigt stöder vi naturligtvis våra reservationer till betänkandet, men för tids vinning kommer vi inte att yrka bifall till alla.

Herr talman! Jag skall be att få yrka bifall till reservationerna 1 och 5. Reservation 11 har det redan yrkats bifall till, och vi står naturligtvis bakom den också. Vi kristdemokrater anser att de kriterier som vi har för krigsmaterielexport är väl avvägda, men naturligtvis är tolkningsproblemen ibland ganska besvärliga. Det är detta som gör att vi kräver en kontinuerlig utvärdering av läget i de länder som export sker till, också med avseende på huruvida de olika kriterierna kan anses ha uppfyllts i fråga om dessa länder när exporten har skett. Det har ju diskuterats om vi i utrikesutskottet över huvud taget skall ha några synpunkter på att export har skett till vissa enskilda länder, t.ex. att vi tycker att kriterierna när det gäller mänskliga rättigheter inte är uppfyllda i landet i fråga eller att vi menar att stor konfliktrisk föreligger. Där beslut redan har fattats av den myndighet som skall sköta om det här, Inspektionen för strategiska produkter, skall vi tydligen tycka att man har fattat ett ansvarsfullt beslut. Då har vi inte något mer att säga. Men det är faktiskt så att utrikesutskottet är det utskott i riksdagen som har det största ansvaret för att bereda ärenden som gäller mänskliga rättigheter. Det ansvaret ligger inte lika tungt på den myndighet som fattar beslut i de här frågorna. Nu skall vi inte överpröva beslut som myndigheter har fattat, och det är därför som det anses att vi inte skall uttala oss i sådana här frågor. Men precis som Helena Nilsson påpekade står man inför en svårighet, både som parti och som enskild riksdagsman, om man i vissa fall tycker att det hela inte riktigt stämmer. Var skall man då uttala sig? Hur skall man uttrycka sin uppfattning? Hur skall man försöka att påverka den fortsatta inriktningen av de beslut som fattas? Vi menar att det ändå är angeläget att vi har någon form av kontinuerliga utvärderingar för att utröna om de olika kriterierna är uppfyllda med avseende på samtliga de länder till vilka export sker. Vi har inte gått in närmare i detalj på hur det här skall ske. Men säg mig den verksamhet som vi bedriver utan att utvärderingar sker. Det anses i andra sammanhang mycket ansvarslöst att bedriva verksamhet där man har satt upp vissa mål och riktlinjer utan att man sedan utvärderar om måluppfyllelse sker för denna verksamhet. Detta måste också kunna ske när det gäller den här verksamheten. Vi kan säga att det som har skett i konstitutionsutskottet är en typ av sådan utvärdering. Den gäller speciellt följdleveranser. Men vi menar att det inte bara är i fråga om följdleveranser som detta är intressant. Det är naturligtvis speciellt intressant då, därför att när det gäller följdleveranser menar man sig vara mer bunden att fatta ett positivt beslut i någon bemärkelse än man annars är. Men vi tror att kontinuerliga utvärderingar skulle ge ett större förtroende för de beslut som fattas. Vi tycker att de här kriterierna har gällt en så pass lång tid, och myndigheten har också varit i verksamhet under några år, att det skulle vara skäl till att någon typ av utvärdering som inte bara gäller följdleveranser nu kom till stånd. Jag vill alltså yrka bifall till vår reservation i det här avseendet. Vi är också med på reservation nr 1. Vi har där framhållit att man i den norska redogörelsen för export är mer detaljerad. Man talar om vilka vapenslag det gäller och man talar också om vilka företag som har varit inblandade. Det tycker vi gott att man kan göra i Sverige också. Man har från utskottets sida talat om att det finns problem när det gäller sekretess o.d. Men kan Norge klara av detta och ändå exportera borde också Sverige kunna klara av den balansgången utan större svårigheter. Jag vill till sist uttrycka min stora häpnad över att man under 1996 har sänt nya leveranser till Indonesien. Även om det har varit följdleveranser har det varit nya sådana som har skett. Jag tror att alla partier är överens om att Indonesien har kränkt de mänskliga rättigheterna på Östtimor. Jag skulle också vilja ha ett svar på hur man har ansett sig kunna göra detta när man har varit helt på det klara med att åtminstone fem av riksdagens sju partier har uttalat sig mycket klart emot att sådana leveranser skall göras. Det tycker jag är upprörande. Detta visar att riksdagen på något sätt måste säga ifrån när man tycker att det går snett. Indonesien är inte det enda landet. Men det har varit mest graverande. Vi har varit restriktiva när det gällt att peka ut länder. Därför tycker vi att det skulle vara bra med kontinuerliga utvärderingar, så att utrikesutskottet slipper att peka ut speciella länder när denna redogörelse blir aktuell varje år. Vi skulle vilja ha en mer övergripande översyn.

Herr talman! Innan jag redovisar utskottets överväganden i detta betänkande om krigsmaterielexporten under 1996 är det på sin plats att nämna något om anledningen till att Sverige över huvud taget har en export av krigsmateriel. Vår säkerhetspolitik har under mycket lång tid varit uppbyggd kring den militära alliansfriheten och kring ett starkt och allsidigt försvar med vars hjälp vi har kunnat trygga vår självständighet. En viktig förutsättning för denna inriktning av säkerhetspolitiken har varit en kvalificerad inhemsk försvarsindustri. Med dess hjälp har vi kunnat utveckla, tillverka och underhålla vapensystem som har varit anpassade till våra speciella förhållanden. Det har gett oss en trygghet och minskat risken för att vi skall utsättas för utländska påtryckningsförsök. Detta har verksamt bidragit till trovärdigheten i vår säkerhetspolitiska linje. Vi har internationellt sett haft en hög självförsörjningsgrad när det gäller militär utrustning. Men det svenska försvarets beställningar har inte räckt till för att vidmakthålla den kvalificerade industriella kapacitet som vi ansett oss behöva. Därför har export av krigsmateriel varit ett element i vår säkerhetspolitik. Vi har varit beredda att acceptera en viss export för att kunna upprätthålla en kvalificerad försvarsindustri. Jag vill poängtera viss, för vår exportpolitik uppfattar jag och de flesta andra bedömare både här hemma och utomlands som både ansvarsfull och framför allt restriktiv. Den övervägande delen av vår export har gått till andra OECD-länder. Vi har undvikit all ny export till länder som befunnit sig i väpnad konflikt eller haft inre väpnade oroligheter. Riktlinjerna för krigsmaterielexport har över tiden utvecklats på ett sätt som bl.a. tagit hänsyn till den ökade betoningen av respekten för mänskliga rättigheter. Grova och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter vittnar om en typ av instabilitet som lätt övergår i inre eller yttre konflikter. Ibland pekar man i debatten på att svenska vapen skulle ha använts i krig i andra delar av världen. Delvis är dessa uppgifter överdrivna eller felaktiga, men det är också riktigt att så har skett i vissa fall. Orsaken är då inte en slapphet i tillämpningen av riktlinjerna eller en överdriven omsorg om försvarsindustrin. Oftast är det allvarliga och oförutsedda förändringar som inträffat i mottagarlandet långt efter det att exporten ägt rum. Sådant kan man naturligtvis inte gardera sig mot med mindre än att man helt avstår från att exportera. Min bedömning förblir den att Sverige bedriver en ansvarsfull och restriktiv krigsmaterielexportpolitik som vi inte har anledning att skämmas för i ett internationellt perspektiv. Betydande förändringar har ägt rum i vårt närområde under 90-talet, förändringar som även påverkat den hotbild vårt försvar skall vara inriktat på. I det senaste försvarsbeslutet har konsekvenserna av denna utveckling för Försvarsmaktens storlek och inriktning behandlats. Även försvarsindustrins fortsatta roll berördes i det sammanhanget. Det konstaterades att en inhemsk försvarsindustri alltjämt måste anses utgöra en säkerhetspolitisk tillgång. En produktionskapacitet måste finnas för att underbygga den återtagningsförmåga som Försvarsmakten skall ha, liksom en utvecklingskompetens på nyckelområden för att underlätta Försvarsmaktens anpassning till framtida förändringar av hotbilden. Man lade i försvarsbeslutet en särskild tonvikt vid betydelsen av ett utökat och fördjupat internationellt samarbete för att bevara svensk försvarsindustriell kompetens. Samtidigt slog man fast att den traditionella exportförsäljningen även fortsatt har en viktig roll att spela. En särskilt intressant fråga som berörs i utskottets betänkande är den internationella utvecklingen. Jag anser att det i dag finns anledning att se mer optimistiskt än någonsin tidigare på förutsättningarna för ett närmande mellan olika länders synsätt på krigsmaterielexportområdet. Wassenaararrangemanget är ett prov på olika länders vilja att gå längre i samarbete på exportkontrollområdet än vad som tidigare varit brukligt. Inom EU finns det också tydliga tecken på en ökad vilja att gå framåt i denna riktning, vilket vi alla naturligtvis tycker är bra. I ett anförande i förra veckan uttalade handelsminister Pagrotsky en mycket bestämd svensk vilja att delta aktivt och konstruktivt i en sådan process. I går beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare med uppgift att analysera de principer som har utvecklats i praxis när det gäller s.k. följdleveranser vid krigsmaterielexport och föreslå de preciseringar som kan behövas på området. Bakgrunden är, som har sagts tidigare, KU:s granskning, då man fann att utvecklingen av praxis vad gäller följdleveranser behövde undersökas litet närmare. Det finns direktiv, beslutade av regeringen, till denna utredare. De innebär att utredaren skall analysera, överväga och komma med förslag på området. I direktiven framgår också att utredaren bör inhämta erfarenheter och synpunkter från det parlamentariskt sammansatta Exportkontrollrådet som finns inom Inspektionen för strategiska produkter. Således blir det ett indirekt parlamentariskt inflytande i utredningen. Till betänkandet har ett antal reservationer anmälts. Dessa rör i stor utsträckning frågeställningar som har behandlats tidigare år. I den första reservationen tar man upp kravet på en mer detaljerad offentlig redovisning av krigsmaterielexporten. Utskottet vidhåller uppfattningen att regeringens årliga redogörelse, med hänsyn till de gränser för öppenheten som vår sekretesslagstiftning uppställer, ger en god samlad bild av den svenska krigsmaterielexporten. Men vi välkomnar givetvis också regeringens ambition att försöka öka den öppenheten ytterligare. I den andra reservationen vill man se en redovisning i den årliga skrivelsen av antalet ärenden som överlämnats från ISP till regeringen. Utskottet menar att det är regeringen som har det övergripande politiska ansvaret för hanteringen av frågorna om krigsmaterielexport. Regeringen har också, genom föreskriftsrätten, möjlighet att styra den praxis som utvecklas när det gäller överlämnandet av ärenden. Utskottet menar därför att det i första hand åvilar regeringen att utöva den kontroll som reservanterna efterlyser. I den tredje reservationen yrkar man, mot bakgrund av Sveriges förändrade säkerhetspolitiska situation, på en avveckling av krigsmaterielexport från Sverige. Konsekvenserna av denna förändring har inför det senaste försvarsbeslutet grundligt penetrerats. Utskottet ser ingen anledning till att ifrågasätta slutsatsen som där kommer fram, nämligen att försvarsindustrin fortsätter att vara en säkerhetspolitisk tillgång för Sverige. I den fjärde reservationen menar man, med hänvisning till internationella nedrustningssträvanden, att all utveckling av offensiva vapensystem borde avbrytas. Men ett sådant utvecklingsarbete kan vara av stor säkerhetspolitisk betydelse för Sverige. Anledningen till detta har jag redan berört. Utskottet menar mot den bakgrunden att ett sådant initiativ inte är aktuellt. Dessutom skall påpekas att i exportavseende är sådana system underkastade samma restriktiva kontroll som andra typer av krigsmateriel. I den femte reservationen menar man att en kontinuerlig utvärdering bör ske av uttolkningen av riktlinjerna för krigsmaterielexport. Det är precis detta som sker i Exportkontrollrådet. Samtliga riksdagspartier är ju representerade i rådet och därmed delaktiga i det arbetet. I den sjätte reservationen berör man begreppet följdleverans. Jag har redovisat att regeringen har tillsatt en utredning på området. I den sjunde reservationen menar man att en uppdelning av krigsmateriel i två kategorier med delvis olika riktlinjekrav inte är befogad, eftersom materielen i kategorin övrig krigsmateriel inte är mindre farlig än materielen i kategorin krigsmateriel för strid. Jag har personligen litet svårt att se hur en spaningsradar eller ett transportfordon kan jämställas med en kanon i destruktiv kraft. Utskottsmajoriteten vidhåller uppfattningen att uppdelningen i två kategorier är sakligt grundad. I den åttonde reservationen anser man att all export av krigsmateriel skall stoppas om en stat inte uppfyller villkoren i riktlinjerna. Detta skulle även gälla i de fall då en regeringsöverenskommelse om leveransgarantier slutits med den mottagande staten. Utskottsmajoriteten menar att en regel av det slag som reservanterna förespråkar skulle få orimliga konsekvenser. I den nionde reservationen tar man upp ett förslag om att slutanvändarintyg skall krävas även vid komponentleveranser från Sverige. Utskottsmajoriteten har inte funnit någon anledning att förespråka en ändring av nuvarande ordning, som innebär att genom att kräva s.k. OPD-intyg förhindra vidareexport av komponenten i sig. Även komponentexport är underkastad sedvanlig prövning enligt riktlinjerna. Inom ramen för en helhetsbedömning avgörs vilken sorts exportpolitik som mottagarlandet står för. I den tionde reservationen yrkar man på en lagfästning av riktlinjerna med hänvisning till att beslut nu fattas av en myndighet och inte av regeringen. Man aktualiserar ännu en gång kravet på en lagreglering av riktlinjerna för krigsmaterielexport. Här menar utskottsmajoriteten att det ter sig mycket svårt att på ett ändamålsenligt sätt författningsreglera handlingslinjer på detta område. De utrikes och säkerhetspolitiska intressen som måste beaktas vid prövningen av enskilda ärenden är så mångskiftande och så beroende av förändringarna i vår omvärld att den nuvarande ordningen är att föredra. I sammanhanget måste jag erinra om ISP:s exportkontrollråd där alla partierna har en löpande insyn i hur riktlinjerna tillämpas. I den elfte och sista reservationen berör man exporten till ett enskilt land - Indonesien. Utskottsmajoriteten har beaktat vad 1993 års riksdagsutredning konstaterade beträffande den avgränsning som regeringsformen gör mellan riksdagens ansvarsområde och regeringens. Vi menar att bedömningen av enskilda länders uppfyllande av riktlinjernas krav är ett ansvar för den myndighet som har fattat beslut på området och ytterst för regeringen. Samtidigt menar vi att utskottet, bl.a. i de årligen återkommande betänkandena, gör landspecifika bedömningar som kan vara av relevans vid uttolkningen av riktlinjerna. Vi utgår från att hänsyn tas till sådana bedömningar när enskilda ärenden på krigsmaterielexportområdet behandlas.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

Herr talman! Vi är flera talare i debatten som har berört formen för hur riksdagen skall markera i frågor om krigsmaterielexport till enskilda länder. Det land vi mest har diskuterat är Indonesien. Låt mig erinra om att 1994 skrev ett enigt utskott i betänkandet att utskottet såg med stor oro på situationen i Indonesien. Utskottet förutsatte att regeringen skulle beakta detta i fortsatta tillståndsärenden. Men genom att välja en annan väg - som vi just har hört Nils T Svensson säga - nämligen att inte beröra Indonesien i betänkandet, har Socialdemokraterna indirekt godkänt exporten dit under 1996. Då måste jag fråga Nils T Svensson: Anser därmed Socialdemokraterna att situationen med de mänskliga rättigheterna är sådan att det går att fortsätta med vapenexport till Indonesien?

Herr talman! Vi har i utskottet i fjol, men mindre i år, gått igenom hur ansvaret i det här sammanhanget är fördelat mellan riksdagen och myndigheter, domstolar och liknande. Jag redovisade tidigare vilken ordning som gäller, och den känner vi ju alla till. Såvitt jag förstår måste man ändra i regelverket om en annan ordning skall kunna komma till stånd. Det är den formella sidan av saken. Vad gäller följdleveranser finns ett åtagande för Indonesiens del. Detta åtagande har en lång historia bakom sig, men den kanske vi inte behöver upprepa här. Många partier har varit inblandade i besluten om de här förhållandena. Att avbryta dessa leveranser är naturligtvis en svår process, men det blir förstås följden om det finns beslut om embargo från FN, OSSE eller EU, och så har också skett. Här finns alltså ett långsiktigt åtagande. Förhållandet är helt enkelt sådant att inget land är intresserat av att köpa system om man samtidigt vet att det inte finns garantier för följdleveranser. Om stora och allvarliga förändringar inträffar avbryter vi naturligtvis leveranserna, som vi har gjort i fallet forna Jugoslavien.
Herr talman! Nils T Svensson påpekar att åtaganden är gjorda när det gäller följdleveranserna och att man därmed skall fullfölja detta. Han tar därmed inte in situationen när det gäller mänskliga rättigheter. Det intressanta är att KU i sitt granskningsbetänkande skrev att även med nuvarande riktlinjer när det gäller följdleveranser, som i och för sig inte är tvingande när det gäller mänskliga rättigheter, hade regeringen kunnat säga nej till den följdleverans för 1996 som vi nu diskuterar om man hade beaktat situationen för mänskliga rättigheter. Det är därför det hade varit så angeläget att ta med en bedömning av situationen för mänskliga rättigheter i betänkandet, för att signalera till regeringen vilken uppfattning utskottet och riksdagen har i den här frågan.

Herr talman! Som Helena Nilsson väl känner till skriver utrikesutskottet ett mycket utförligt betänkande om just de mänskliga rättigheterna. I det betänkandet behandlade vi senast i våras Indonesien väldigt omfattande. Det är naturligtvis inte obekant för någon, inte heller för regeringen, vilken åsikt utskottet har om förhållandena i Indonesien. Alla dessa ärenden redovisas ju nu i Exportkontrollrådet. Där har partiernas företrädare möjligheter att framföra sina synpunkter, och så gör de naturligtvis också. Detta är emellertid ett problem. Det var det som föranledde KU att göra sitt uttalande, och det är också det som är bakgrunden till att denna utredning nu är tillsatt. Vi får väl avvakta vad utredningen kommer fram till. Jag vill återigen påpeka det som framgår av både direktiv och pressmeddelande, nämligen att Exportkontrollrådet skall ha kontakt med utredaren i dessa frågor. Det tror jag kan vara av intresse för utredningens arbete.

Herr talman! Nils T Svensson talar om det åtagande som Sverige har som land gentemot ett land som Indonesien när man en gång har börjat bevilja exporttillstånd. Men gäller då andra åtaganden gentemot människor på Östtimor, som sedan mer än 20 år är ockuperat av Indonesien? Där har det ju inte skett några snabba och plötsliga förändringar, vilket Nils T Svensson efterlyste som skäl för att exporter skall avbrytas. Men är det inte skäl nog att detta förtryck har pågått i mer än 20 år? Vilka åtaganden har man inte i det sammanhanget mot folket i Östtimor och naturligtvis också gentemot folket i Indonesien? Jag menar att utskottsmajoriteten över huvud taget inte beaktar den frågan. Det sägs att vi inte skall plocka ut något enskilt land, men det är en haltande argumentation. I MR betänkandet tittar vi ju i högsta grad på olika länder och kommenterar dem. Varför är det möjligt, när det inte är möjligt att göra detsamma på detta område? Nils T Svensson säger att vi har givit betänkandena om MR-frågor till känna för att regeringen skall kunna studera dem, men det har ju inte lett till något. Regeringen har ju, trots att vi har givit väldigt tydliga signaler, gjort precis tvärtom. Det är uppseendeväckande och väldigt märkligt att regeringen har valt den vägen. Jag menar därför att vi i den extrema situation som nu råder måste avbryta leveranserna, trots att det innebär internationella problem för Sverige. Jag betraktar inte de leveranser som ägde rum som följdleveranser. Jag hoppas också att den utredning som skall arbeta med detta kommer att visa att det inte var följdleveranser, att den typ av leverans som skedde till Indonesien inte borde ha skett ens under den benämningen. Jag efterlyser svar från Nils T Svensson på mina andra frågor om bl.a. redovisningen. Jag fick inga svar på de frågorna tidigare.

Herr talman! Eva Zetterberg är flitig när det gäller att ställa frågor. Hon har ställt frågor till statsrådet Pagrotsky även vad gäller exporten till Indonesien och därmed fått svar så sent som den 2 september. Jag behöver kanske inte återge det svaret. Där anger statsrådet skälet till att förhållandena är som de är. Som svar på Eva Zetterbergs övriga frågor, om bl.a. redovisningen, kan jag säga att vi i jämförelse med andra länder har en väldig öppenhet. Norge har här framhållits som exempel, och vi kan naturligtvis studera förhållandena där för att se om deras typ av redovisning är bättre än den vi har och om det är något som vi kan ta till oss. Det sägs också i skrivelsen att man till nästa år förbereder en mer öppen redovisning. På den punkten behöver vi alltså inte ha delade meningar.
Herr talman! Om utskottsmajoriteten i likhet med det norska exemplet hade velat ha en större öppenhet i fråga om redovisningsdetaljerna, något som vi har efterlyst, hade vi inte behövt reservera oss, Nils T Svensson. Jag förstår inte resonemanget. Det är väl jättebra om vi är överens och om man från utskottet driver på frågan, men så har ju inte varit fallet, utan man har bara accepterat att regeringen håller på att undersöka saken. Det är rätt att jag har många frågor, men det behövs, särskilt på det här området. En fråga gällde de nya marknaderna. Är inte Nils T Svensson och socialdemokraterna oroade över att regeringen utökar området för export? Jag nämnde tidigare Brasilien. Till Venezuela, som man inte har exporterat till på flera års tid, har man under 1996 börjat med en ny export på närmare 100 miljoner. Varken Brasilien eller Venezuela kan väl betraktas som helt säkra länder, där det inte begås övergrepp mot mänskliga rättigheter och finns brister i demokratin. Hur ser egentligen Socialdemokraterna på de här frågorna? Är inte det här förenat med stora risker? Innebär inte det här ett avsteg från försiktighetsprincipen, dvs. att man exporterar endast till säkra länder och allra helst avstår?
Herr talman! Vad gäller redovisningsfrågan tror jag att vi inte behöver ägna mer tid åt den. Vi skall självklart redovisa så långt det är möjligt med hänsyn till den sekretess vi måste ha. Där är utskottet helt överens. Eva Zetterberg tar upp en viktig fråga om nya länder. Här är det oerhört viktigt att man gör en mycket noggrann prövning. Där har Exportkontrollrådet en viktig funktion. Det skall ägnas tid till detta, och att starta en export till nya mottagarländer skall göras med omtanke. Man kan utan att säga för mycket säga att en sådan process pågår. Det ägnas mycken tid i Exportkontrollrådet just till att göra dessa analyser och bedömningar. Samtidigt hälsar vi med största tillfredsställelse att världen genomgår en demokratisering. Hela Centraloch Östeuropa är nu fria demokratiska länder. De har naturligtvis också rätt att bygga sin försvarsmakt i mening att kunna försvara sina nationella gränser. Så är det självfallet också i andra delar av världen, inte minst i Afrika, som Eva Zetterberg tog upp. Här finns en problematik som man skall ta på största allvar. Samtidigt som man öppnar nya länder för export skall man vara medveten om att det kan vara fråga om ett långsiktigt åtagande. Därför är dessa prövningar oerhört viktiga att göra. På den punkten är jag helt överens med Eva Zetterberg.

Fru talman! Nils T Svensson vet att Folkpartiet delar synen på de principiella grunderna för varför vi skall ha krigsmaterielproduktion i Sverige och varför vi också skall ha krigsmaterielexport. Däremot delar jag inte Nils T Svenssons syn på öppenheten. Det är förvisso så att Sverige har en långtgående yttrande och tryckfrihetslagstiftning i formell mening. Men samtidigt vet vi, inte minst i ett västerländskt perspektiv, att respekten för myndigheter och överhet i Sverige gör att den faktiska öppenheten i frågor som gäller säkerhetspolitik och sådana saker många gånger är mycket större i andra jämförbara länder oavsett den formella lagstiftningen. Nils T Svensson för fram en mycket krystad motivering till varför regeringen har valt den här formen för utredningen. Jag vet att regeringen har full frihet att välja vilken form för utredningen som helst. Det är inte vad frågan handlar om. Att välja den här formen är att skaffa sig ett formellt alibi. Men det är definitivt inte någon förtroendeskapande åtgärd i den ganska infekterade debatt som ändå förs i Sverige kring dessa frågor. Det hade varit intressant om regeringen hade tagit hänsyn till det när den utsåg utredningen. Slutligen till frågan om Indonesien. Riksdagen skall inte uttala sig i enskilda ärenden som behandlas av fristående myndigheter. Men det som står i utskottets betänkande är ju att riksdagen skall uttala sig mer övergripande. Det står också att utskottet årligen har gett till känna bl.a. vad man tycker om läget i Indonesien. Det konstateras också: "Utskottet utgår från att regeringen vid sina ställningstaganden" i dessa frågor "noga beaktar vad utskottet därvid anför". Det är alldeles solklart att regeringen inte har gjort det. Det är därför rätt rimligt, vilket fem partier även i år konstaterar, att det är nödvändigt att riksdagen gör en övergripande bedömning av krigsmaterielexporten till Indonesien.

Fru talman! Jag känner naturligtvis till att vi är överens i de principiella frågorna i de här sammanhangen, Lennart Rohdin. När det däremot gäller det Lennart Rohdin säger om öppenheten, att vi skulle ha en större begränsning i vår informationsgivning än vad man har i andra europeiska länder, som vi här talar om, tvivlar jag litet grand på det Lennart Rohdin säger. Han kan kanske återkomma och ge något exempel på den punkten. Vi har alla ett intresse av att ha öppenhet i dessa frågor, så långt det går med hänsyn till utrikessekretess, affärssekretess och över huvud taget den sekretess som man måste ålägga sig. Det viktiga i all slags utredningsverksamhet är att man kan få fram ett förslag och ett betänkande så snabbt som möjligt. Såvitt jag förstår skall utredaren arbeta snabbt och vara färdig under nästa höst med sitt betänkande. Jag tycker nog att just det förhållandet att utredaren skall ha kontakt med Exportkontrollrådet gör att alla partierna därmed får ett inflytande på utredningsförfarandet. Jag är faktiskt inte särskilt orolig på den punkten. Sedan återkommer vi igen till Indonesienfrågan. Det är precis som Lennart Rohdin säger. Det är så det förhåller sig med det delade ansvaret mellan riksdagen och myndigheter. Debatten här i kammaren och vad som sägs i utrikesutskottets betänkande om denna fråga är uttryck för en opinionsyttring.

Fru talman! Skillnaden mellan oss, Nils T Svensson, ligger kanske i den bokstavsnoja vi har ägnat oss åt de senaste åren i säkerhetspolitiken. När det gäller bokstavskombinationer och internationellt samarbete som kan ge arbetstillfällen är ängslan och räddhågsenheten betydligt mindre hos Socialdemokraterna. Regeringen kan tillsätta en utredning precis som den vill. Det är inte det jag ifrågasätter. Det sades att utredaren skall ha kontakt med Exportkontrollnämnden. Det är många som kan ha kontakt med utredaren. Men det är en helt annan sak att de politiska partierna sitter med i utredningen, följer hela arbetet och har möjlighet att avge sina synpunkter i utredningens slutbetänkande. De kan naturligtvis framföras i motionsform och liknande. Men i den infekterade debatt som förs kring dessa frågor hade det varit en förtroendeskapande åtgärd att ha representanter för partierna med. Det finns inga som helst sekretesskrav att ta hänsyn till i utredningens arbete. Det gäller principiella riktlinjer för hur dessa frågor skall hanteras i fortsättningen. Sedan till frågan om den formella hanteringen när det gäller ett enskilt land, Nils T Svensson. Om det vore så som Nils T Svensson försöker påskina, att riksdagen skulle vara förhindrad att fatta beslut i enskilda fall, föreställer jag mig att talmannen skulle vägra att ställa proposition på reservationerna. Med förändringar av mittfåran som vi har diskuterat tidigare i dag: Låt oss tänka oss att vi får ett regeringsskifte nästa höst, och Socialdemokraterna på sedvanligt sätt känner efter vart det blåser, och det plötsligt blir en majoritet i utrikesutskottet att ta ställning för ett uttalande om Indonesien. Det är då risk att riksdagen verkligen skulle uttala sig om detta. Skulle i så fall talmannen vägra att ställa proposition? Vad det handlar om här är en lämplighetsbedömning, inte några formella hinder. Fem partier anser att det nu är lämpligt att tala om för regeringen att den inte har tagit hänsyn till vad riksdagen har uttalat om
Fru talman! Vad riksdagen uttalat om MR-läget i Indonesien är väl inte obekant för någon. Det gjorde vi så sent som vi våras när riksdagen beslutade om det betänkande som utrikesutskottet då hade skrivit. Jag tycker inte att det är något problem på den punkten. Jag är inte författningskunnig och kan därför inte uttala mig om sådana frågor som Lennart Rohdin tar upp. Man kan å andra sidan säga att riksdagen kan uttala sig om allting och besluta om allting. Det föreställer jag mig är möjligt. Men det skall då föregås av en beredning och kräver i så fall ändring av de regler vi har. På vilket sätt det skall ske vet jag inte. Utskottet har ägnat mycket tid åt att gå igenom den principiella frågan om riksdagens behandling av ärenden som enligt författningen ankommer på regeringen, domstolar eller andra myndigheter. Vi har där kommit fram till att det inte är riksdagen som har att besluta i den här typen av förvaltningsärenden. Det är detta som är bakgrunden till det resonemang vi nu för. När det gäller utredningen tycker jag att det är upp till ledamöterna i Exportkontrollrådet att visa aktivitet och engagemang. Jag tror att utredaren kommer att vara mycket intresserad av att ha kontakt och också vara lyhörd för de synpunkter som ledamöterna för fram. Även om ledamöterna sitter i rådet i kraft av sin personliga kapacitet representerar de ju ändå indirekt sitt parti i sammanhanget.

Fru talman! Jag måste precis som tidigare debattörer konstatera att vi är upprörda över att man från myndighetens och regeringens sida inte har beaktat det som vi i utrikesutskottet, och i förlängningen även riksdagen, har sagt om de mänskliga rättigheterna i Indonesien. Det har inte beaktats, och det är vi mycket upprörda över. Jag kan inte hålla med om att det arbete man utför i Exportkontrollrådet skulle kunna definieras som en kontinuerlig utvärdering av om kriterierna för export till olika länder beaktas. Det blir i sådana fall en sådan typ av intern utvärdering som många av oss inte anser är tillräcklig. I ett fall som detta, där det blir så pass mycket diskussion om frågorna, räcker det inte med den typen av intern utvärdering. Vi efterlyser någonting annat, där man öppet kan diskutera om de länder man exporterat till har uppfyllt kriterierna i allmänhet. Om inte en sådan diskussion förs när frågorna är levande, riskerar vi att i ett senare skede hamna i samma situation som vi nu befinner oss i, t.ex. när det gäller säpo och tvångssteriliseringarna. Där efterlyses utredningar flera år i efterskott. Det är väl inte så vi vill ha det? Det är den nu sittande regeringen som skall ta ansvar för dessa frågor.

Fru talman! Ingrid Näslund säger att hon är upprörd över detta förhållande. Jag har tidigare påpekat att det inte sker några nya åtaganden. Det förekommer alltså ingen ny export till Indonesien, vilket naturligtvis är bekant. Det är i stället fråga om att fullfölja tidigare åtaganden. Vi kan länge diskutera historien, vilka partier som varit inblandade och vilka regeringar som beslutat, men faktum är att detta är vad det är fråga om. Det finns inget embargo i FN eller i något annat organ, utan vi får hantera frågan på lämpligt sätt. Det gör vi nu genom att inte göra några nya åtaganden. Det betyder i sin tur att den här frågan tynar bort med åren. Efter ett antal år kommer ingenting över huvud taget att finnas kvar, om nu inte situationen i Indonesien förändras på ett sätt som gör att vi kan fortsätta exporten om de är intresserade av att köpa. Ingrid Näslund tog upp utvärderingsfrågan. Det är väl inte dåligt att ha ett exportkontrollråd bestående av representanter för samtliga partier, som kan följa dessa frågor kontinuerligt? Där sker givetvis också en utvärdering. Nu kommer den nya utredningen, vilket också är en form av utvärdering. Man går igenom och analyserar förhållandena. Utredaren skall komma med förslag till åtgärder som han anser vara lämpliga att vidta. Jag tycker alltså inte att detta är något problem i nuläget.
Fru talman! Jag tycker också att det är bra att vi har Exportkontrollrådet. Det är mer än man har i andra länder vad gäller dessa frågor. Men det kan inte ersätta en kontinuerlig utvärdering av hela verksamheten och av hur myndigheten fungerar, tillsammans med Exportkontrollrådets inflytande, vad nu det kan vara. Det är fråga om ett övergripande ansvar, som jag anser att också riksdagen måste ta. Sedan kan man diskutera om det verkligen har varit fråga om följdleveranser till Indonesien. Den frågan är ännu inte klargjord, varför vi får invänta vad man kommer fram till så småningom. För min del verkar fartygskanoner inte precis vara någon följdleverans. Hur länge skall man i så fall hålla på med det - så länge fartygen finns och skall ha precis samma sorts kanoner? Detta kan ifrågasättas. De flesta av oss har väl uppfattat följdleveranser som delar av system som tidigare exporterats. Jag vill också säga något om den export som skett till Indonesien. Nils T Svensson borde vara lika upprörd som jag. Han har ju suttit i samma utskott och också haft synpunkter på att de mänskliga rättigheterna i Indonesien inte fungerar. Han har förutsatt att detta skulle beaktas i de beslut som sedan skulle fattas.
Fru talman! Vi har i utskottet uttryckt den upprördhet vi känner inför läget för de mänskliga rättigheterna i Indonesien. På den punkten är vi naturligtvis helt överens. Det är inte där problemet ligger. Problemet är helt enkelt att man en gång öppnat för leveranser, och enligt den lagstiftning vi har finns det rätt till följdleveranser. Har man inte en sådan rätt får man inte heller exportera något. Det är den enkla sanningen. Det finns ingen som köper om man inte får en garanti för att man kan komplettera sina system med reservdelar och ammunition. Dessa system är långvariga. De har en livslängd på åtskilliga år. Däri ligger problemet som vi har att hantera. Vi hoppas naturligtvis att utredaren utifrån sin kommande analys kan finna förslag som kan förbättra regelverket och göra det tydligare. Sedan kommer vi åter till frågan om utvärdering. Myndigheten är väldigt ny. Den har varit i funktion i drygt ett år. Det är väl litet tidigt att kräva utvärdering, även om man naturligtvis inte skall avvisa sådana krav principiellt. Allting skall utvärderas, och så småningom kommer det att vara dags att starta en utvärdering av det slag som Ingrid Näslund talar om. Men det skall man väl inte göra redan efter ett år eller två? Myndigheten skall väl få lov att arbeta en tid?

Fru talman! Nils T Svensson sade i sitt anförande att vi var restriktiva med export till länder i konflikt och att de fall där vapen från Sverige använts i krig har inträffat långt efter exporten. Detta förvånar mig något. Det var inte så hemskt länge sedan jag såg att en journalist gjort ett reportage från konflikten i området kring Indien och Pakistan. Reportaget skildrade just att det fanns svenska vapen i denna konflikthärd. Därför tänkte jag koncentrera mig på dessa två länder. När vi ser på de skrivningar som görs i biståndssammanhang, finner vi att man ofta tar upp att det finns en konflikt mellan Indien och Pakistan. Jag minns den debatt vi förde här i kammaren för ganska många år sedan nu om URI-projektet. En av anledningarna till debatten var just att det rörde sig om ett konfliktområde. Man påpekade också det i det sammanhanget, och inte har det blivit så hemskt mycket bättre under årens lopp. Därför vill jag ställa en fråga om exporten till Pakistan och Indien, som man ser är mycket omfattande om man tittar på summan för 1996: Stämmer exporten överens med det regelsystem som finns uppsatt och som Nils T Svensson poängterade i sitt anförande?

Fru talman! På frågan om ifall det stämmer är svaret att det gör det. Alla exportärenden granskas av inspektionen för strategiska produkter och i sammanhanget rådfrågas Exportkontrollrådet. Har det förekommit utförsel är denna självfallet granskad enligt de regler som finns och därmed godkänd. Naturligtvis kan ingen utförsel förekomma som inte är godkänd. Apropå URI-projektet minns också jag den diskussion som fördes. Det handlade om ett stort biståndsprojekt uppe i Kashmir, nära gränsen till Pakistan. Gränsdragningen där uppe är ju inte erkänd, men projektet var lokaliserat dit. Det har visat sig vara ett mycket lyckosamt projekt. Man producerar energi via vattenkraft. Vattnet leds från en flod in i berget och tas ut igen. Det hela har blivit ett lyckat projekt som har kunnat genomföras under relativt hyggliga omständigheter. Detta var kanske en parentes i sammanhanget. Marianne Samuelsson säger nej till all vapenexport, och det kan man så klart göra. Man skall respektera den åsikten. Har man den är det naturligtvis lätt. Då säger man nej till allting - punkt slut. Men den fråga som uppkommer är: Är Marianne Samuelsson på det klara med konsekvenserna av detta? Vi har tidigare varit inne på den roll försvarsindustrin spelar i svensk säkerhetspolitik och i Sveriges alliansfria linje. Säger man nej, som Miljöpartiet nu gör, kan jag inte komma fram till någon annan slutsats än att man därmed vill omorientera hela den svenska säkerhetspolitiska linjen. Det skulle vara intressant att få en kommentar till detta.

Fru talman! Ja, det är faktiskt en hel del som vi i Miljöpartiet skulle vilja omorientera i den svenska politiken. Vi vill ha en ökad internationell solidaritet där man går från ord till handling och där man inte skall behöva ha den sits man har nu. Nu kan man hitta svenska vapen i Indonesien, i Indien, i Pakistan och i en mängd länder där det finns konflikthärdar och där man inte kan säga att det inte bryts mot några mänskliga rättigheter osv. Det borde vara en självklarhet att det inte finns några svenska vapen. Annars menar vi ju ingenting med alla de vackra ord vi säger i andra sammanhang när det gäller internationell solidaritet. Det får inte vara så att vi i Sverige av egoistiska och ekonomiska skäl - för att vi vill sälja vapen och för att det skall gå bra för svensk industri - struntar i mänskliga rättigheter och struntar i konflikter i andra delar av världen. Sverige får faktiskt ta de konsekvenser det innebär att säga nej. Jag skulle önska att regeringen i större utsträckning vågade ta de konsekvenserna och vågade säga nej. Det skulle nämligen visa på en styrka internationellt. Vi skulle slippa se svenska vapen som dödar människor i konflikthärdar där vi redan i förväg hade kunnat säga att vapnen varken bidrar till fred och nedrustning eller löser konflikter, utan innebär en ökad anledning till konflikt. Det är därför jag ifrågasätter just exporten av vapen till Indien och Pakistan. Å ena sidan säger man att av ekonomiska skäl är det helt okej att exportera dit, å andra sidan säger man i alla svenska biståndsprogram att detta är länder som har en konflikt som Sverige borde hjälpa till att lösa. Den socialdemokratiska politiken är inkonsekvent i det här fallet.
Fru talman! Jag konstaterar att Marianne Samuelsson inte ger något svar. Jag förstår också att hon ha svårt att klara ut ett svar. När man inte ser sambanden mellan försvarsindustrin här hemma, svensk säkerhetspolitik och behovet av en export och en utlandssamverkan. På den punkten blev det inget svar. Jag förstår att det inte är lätt att få ihop något svar när man säger blankt nej, som man gör från Miljöpartiets sida. Marianne Samuelsson talade i stället om att Socialdemokraterna struntar i frågorna om de mänskliga rättigheterna. Inte alls! Detta är verkligen en profilfråga för Sverige i utrikespolitiken och i olika sammanhang där Sverige driver på så gott det går. Det finns ingen inkonsekvens i resonemanget och i det regelverk och den politik som finns på exportområdet. Jag tycker att det finns en mycket klar konsekvens i våra ställningstaganden. Vi har sagt ja till en viss export som är omgiven av väldigt starka restriktioner. Detta gör vi mot bakgrund av den säkerhetspolitiska linje Sverige har valt. Jag påtalar återigen - och det kan väl vara lämpligt att avsluta debatten med detta - att det sker en rörelse runt omkring som är väldigt positiv. I Wassenaararrangemanget finns från länder ett intresse av samordning. Vi ser inom EU ett intresse som manifesterades på den konferens som arrangerades här i Stockholm för några veckor sedan av Kristna Fredsrörelsen. Från Storbritanniens sida deklarerades att man tänker ta upp frågan under sitt ordförandeskap. I rapporten från Allmänna rådet i november kunde vi läsa att frågan varit uppe i ministerrådet. Vi kan alltså se fram emot initiativ efter årsskiftet när ordförandeskapet blir brittiskt. Jag tycker att detta bådar gott. Vårt eget statsråd Pagrotsky har ju också redan uttalat sitt starka stöd för ett sådant arbete.

Fru talman! I flera motioner, varav några tvärpolitiska, belyses situationen i flera länder vad gäller det säkerhetspolitiska läget och brott mot mänskliga rättigheter, ibland också grova sådana, mot bakgrund av att svensk vapenexport förekommer till dessa länder. Därmed framstår det för mig klart att många länder inte uppfyller de krav som gäller för vår krigsmaterielexport. Motionerna anses emellertid besvarade med att utskottet i tidigare betänkanden kommit till slutsatsen att riksdagen inte bör göra några särskilda tillkännagivanden beträffande vapenembargo gentemot enskilda länder. I stället hänvisas, liksom tidigare, till de årligen återkommande betänkandena med landspecifika bedömningar för de mänskliga rättigheterna. Personligen börjar jag tycka att denna hantering av motionsyrkandena är ologisk och blir alltmer underlig. Andra talare har också påtalat problemen på området. Som riksdagsledamöter kan vi ju belysa frågan om lämplighet vad gäller svensk vapenexport till enskilda länder på flera olika sätt. Vi kan ställa skriftliga frågor, vi kan motionera, vi kan ha interpellationsdebatter och vi kan ställa muntliga frågor. Vi kan diskutera brott mot mänskliga rättigheter i enskilda länder i det s.k. mänskliga rättighetsbetänkandet. Men riksdagens ledamöter skall inte i ett betänkande om svensk krigsmaterielexport behandla det lämpliga eller olämpliga med denna vapenexport till olika länder. Vi skall inte i betänkandetexten uttala oss om helhetssituationen vad gäller situationen för de mänskliga rättigheterna och säkerheten i förhållande till vapenexporten till olika enskilda länder. Däremot kan vi, som har skett här i dag, ta tillfället i akt i samband med behandlingen av betänkandet att t.ex. förklara varför vi motionärer krävt vapenembargo för vissa enskilda länder. Därmed kan jag som enskild riksdagsledamot yttra mig om lämpligheten av export till vissa länder i samband med behandlingen av detta betänkande. Men riksdagen som helhet skall inte ta ställning vad gäller enskilda länder. Dock uttalar sig utskottet om ett enda enskilt land i betänkandet, nämligen Indonesien. Visst låter allt detta förvirrande och inkonsekvent. Nu utnyttjar jag min möjlighet att föra fram mina synpunkter på området i samband med dagens betänkande med anledning av behandlingen av regeringens skrivelse om den svenska krigsmaterielexporten år 1996. I den framgår bl.a. att vapen exporterats till både Pakistan och Indien, två länder som under 1996 befann sig i öppen konflikt med varandra, två länder som också allvarligt kränker mänskliga rättigheter, två länder som befunnit sig mer eller mindre i konflikt med varandra i närmare 50 år, två länder som befunnit sig i en upptrappad konflikt de senaste åtta åren. Självklart måste vi seriöst fråga oss varför vapenexport också i form av följdleveranser då får lov att ske och har kunnat ske. Jag besökte tillsammans med ytterligare två riksdagsledamöter från Centerpartiet, bl.a. fru talman som för övrigt också är medmotionär, både Indien och Vi besökte också Kashmirområdet, bl.a. Shrinagar. Vi tittade på URI-projektet och på line of control på pakistanska sidan. Där hörde vi, medan vi var där, hur beskjutning pågick. Vi besökte också sjukhuset i Muzafarabad på den pakistanska sidan och träffade sårade och skadade från området. Vi fick också tillfälle att intervjua boende nära den s.k. gränslinjen, personer som mist anhöriga, som berättade om förstörelsen i området och den ständiga beskjutningen av de boende, av vuxna och barn. De hade drabbats av granatsplitter inomhus, på gårdsplanen, på väg till skolan och på arbetet på fälten. Beskjutning hade pågått så gott som dagligen under lång tid. Vilken sida som börjat rådde det delade meningar om, men svarsbeskjutningar skedde från båda ländernas sida. Ganska öppet kunde vi beskåda de nu välkända Boforskanonerna nära gränsen. Vårt land har alltså under pågående konflikt försett parterna med verktyg att döda och skada varandra. Det kändes faktiskt skamligt och upprörande att på plats kunna konstatera fortsatt användning av svenska vapen i konflikten. Men det är inte bara dödande och skadande vid den s.k. gränslinjen. Förutom det mycket osäkra säkerhetspolitiska läget sker brott mot mänskliga rättigheter i ganska stor omfattning både i Pakistan och i Indien. Vad gäller kashmirierna var situationen väldigt allvarlig i det Indienadministrerade området. Från flera källor framfördes att i genomsnitt dödades 10 till 20 personer per dag i området. Tiotusentals har dödats sedan konflikten startade för ca 50 år sedan. Så gott som varje familj i området har drabbats av dödade eller sårade. De indiska säkerhetsstyrkorna begår dessutom räder mot hus och familjer som misstänks ha någon sympatisör för befrielserörelsen. Vanligt var att unga människor, ofta studenter, anhölls om de inte dödades omedelbart i vad som benämndes rymningsförsök. De anhållna blev utsatta för tortyr. Försvinnanden var vanligt förekommande bland misstänkta befrielsesympatisörer. Många torterade kroppar hade också hittats i floden. Familjer trakasserades, hus raserades, fält och odlingar förstördes. Ren terror förekom, och det var vanligt förekommande. Brotten skulle undersökas av en nybildad kommission för mänskliga rättigheter, dock inte de brott som begåtts av säkerhetspolisen, trots att de flesta brott begåtts av denna. Jag vill med denna beskrivning av vad jag sett, hört och samlat information om framhålla att enligt min mening kan vi inte tillåta någon vapenexport, inte heller följdleveranser, till Indien eller Pakistan. Det strider enligt min mening mot våra regler. För övrigt kan inte heller Indonesien tillåtas vapenexport från svensk sida som många talare tidigare framhållit. Jag har själv för några år sedan på plats i Östtimor träffat östtimoreser och blivit informerad om det oerhörda förtryck som befolkningen på ön utsatts och utsätts för. Nu senast har bilder på torterade och misshandlade kvinnor kunnat smugglas ut från Östtimor, bevis som förstärker bilden av Indonesien som en förtryckarnation mot östtimoreserna, men också ett land som grovt bryter mot mänskliga rättigheter även när det gäller den egna befolkningen. Jag blev något förvånad över Nils T Svenssons yttrande, att länder har rätt till följdleveranser. Vad jag förstår har inget mottagarland rätt till en följdleverans. Regeringen skall i varje enskilt fall pröva och göra en bedömning av frågan, även när det gäller följdleveranser. Jag skulle vilja ha ett förtydligande på den punkten. Med det anförda vill jag yrka bifall till reservation nr 11, men också ställa mig bakom det särskilda yttrandet nr 3, om krigsmaterielexport till enskilda stater och områden. Riksdagen måste yttra sig om lämpligheten av export till vissa länder.

Fru talman! Detta är ett ärende som av och till har förekommit i Sveriges riksdag tidigare. Från Folkpartiets sida tycker vi att det är bra att regeringen har presenterat en proposition om registerlagstiftningen för socialförsäkringarna. Vi tycker också att det är bra att man vill skapa kongruens mellan de olika register som Riksförsäkringsverket och försäkringskassorna har att hantera tillsammans. Det ökar säkerheten för dem som är registrerade. Det finns emellertid starka skäl att överväga behovet av ett förstärkt sekretesskydd för uppgifter som registreras i just socialförsäkringsverksamheten. Folkpartiet anser att förslaget ur integritetssynpunkt är otillräckligt på en rad punkter. Därför yrkar vi avslag på propositionen. Fru talman! Jag skulle vilja ställa frågan till utskottets talesman Sven-Åke Nygårds: Varför krävs ett starkare sekretesskydd inom hälso och sjukvården än när det gäller socialförsäkringarna? Uppgifterna är ju i mångt och mycket desamma. Och varför anser majoriteten att en bristfällig registerlagstiftning skall sättas i sjön när sekretesskyddet för de enskilda människorna på flera punkter är ytterst bristfälligt? Det behövs ett tydligare ansvar för socialförsäkringsregistren. Vi anser också att det är fel att överlämna åt Riksförsäkringsverket och försäkringskassorna att själva avgöra vilka register som behövs för verksamheten. Vi förstår mycket väl att myndigheterna är i behov av ändamålsenliga instrument för att verksamheten skall kunna bedrivas på ett flexibelt och effektivt sätt. Men vi tror inte att ett tillräckligt integritetsskydd kan upprätthållas med den föreslagna modellen. Dessutom pågår det ju ett arbete med att ta fram en ny datalagstiftning. Det vore bäst att avvakta till dess att man vet hur den nya datalagstiftningen kommer att se ut. Fru talman! Socialdemokratin har alltför lätt att acceptera stora, tunga register där allt skall registreras om den lilla människan. Byråkratin och kravet från administrationen på heltäckande register går alltid före den enskilda människan. I detta förslag bryr man sig inte om den personliga integriteten, utan man hänvisar mer till att register och samkörningar behövs för att motverka fusket i försäkringarna. Inte minst den senaste tidens debatt om dolda register borde inge betänkligheter. Folkpartiet delar uppfattningen att fusk skall beivras - inte minst för att bibehålla legitimiteten för försäkringarna. Men tron på omfattande register och samkörningar löser inte detta med fusket. Det är också märkligt att man inte använder sig av redan befintliga redskap för att beivra fusket, och att man inte heller har utvärderat de åtgärder som man har satt i sjön. Låt mig också säga att Folkpartiet i årets budgetförslag har anvisat ökade medel för kampen mot fusk och felaktigt utnyttjande av försäkringarna. Vi har inga delade meningar när det gäller att fusk och felaktig användning skall beivras. Fru talman! Med stor förvåning noterar jag att Moderaterna ställer sig bakom det här förslaget. M ledamöterna har ju i KU skarpt kritiserat det undermåliga sekretesskyddet. Det går inte att gömma sig bakom kampen mot fusket och därmed legitimera ett undermåligt sekretesskydd. Registerinnehållet i föreslagna socialförsärkringsregister är av avgörande betydelse. Vad får registreras? Vem har beslutanderätten om vad som skall registreras? Till vad skall uppgifterna användas? Det är bra att sjukdomsdiagnos inte skall få finnas med i de register som förs gemensamt för kassorna och När det gäller att sjukdomsdiagnos får användas för forskningsändamål, anser vi att det är rimligt. Men vi vill understryka vikten av att information kommer till den berörda patientgruppen. Vi vill också understryka behovet av information om registren och deras innehåll i största allmänhet. Man måste ha rätt att kunna kontrollera vilka uppgifter som finns i registren om en själv. Registeranvändningen inom forskningen skall ses över av utredningen om forskningsetik. Vi anser därför att det vore lämpligt att avvakta utredningens slutsatser. Fru talman! Majoriteten anser att Riksförsäkringsverket och försäkringskassorna skall få möjlighet att använda sig av elektroniska akter vid ärendehandläggning. Enligt Folkpartiets mening är sekretesskyddet inte tillräckligt i utskottets förslag. Ett flertal remissinstanser har samma invändningar. Om riksdagen ändock avser att genomföra detta förslag, krävs en översyn och ett starkare och mer sammanhållet sekretesskydd. När det gäller sambearbetning är det en mycket tveksam princip att myndigheterna själva skall få avgöra i vilken utsträckning detta skall få ske. Det rimliga är ju att det regleras i lagtexten. Utskottets majoritet vill undanta de elektroniska akterna från rätten för den enskilde att erhålla registerutdrag på de uppgifter som finns i socialförsäkringsregistren. Enligt Folkpartiets uppfattning strider detta mot grundlagen.

Om majoriteten väljer att genomföra möjligheten att använda elektroniska akter, måste även dessa självklart omfattas av rätten för den enskilde att få registerutdrag. Något annat är fullständigt oacceptabelt i ett demokratiskt samhälle. Det är inte till fyllest att som propositionen ange att det av utdraget skall framgå vilka handlingar som finns i en elektronisk akt som avser den registrerade. Fru talman! Jag vill fråga Sven-Åke Nygårds: Vad kommer att gälla? Skall den registrerade få ett fullständigt utdrag eller skall det begränsas till att framgå enbart vilka handlingar som finns i akten? Det här är enligt mitt sätt att se en avgörande fråga för om elektroniska akter skall finnas. Fru talman! Det finns mycket övrigt att önska när det gäller att stärka den enskildes integritet. Jag kan inte förstå varför det skall vara skillnad på hälso och sjukvårdens sekretess i förhållande till det samlade material som finns på enskilda personer i kassornas register. Den som sett några enskilda akter hos försäkringskassorna, kan enbart på volymen konstatera att det sammantaget kan finnas mycket material där som med denna lagstiftning kommer att ha ett otillräckligt skydd. Jag konstaterar att Socialdemokraterna bygger vidare på storebrorssamhället. Den lilla människan skall hållas under uppsikt. Jag beklagar djupt att så många stödpartier sluter upp bakom denna orimliga utveckling. Fru talman! Folkpartiet yrkar avslag på hemställan i utskottets betänkande och bifall till reservation 1. Eftersom det finns en majoritet för att genomföra förslaget, yrkar vi också bifall till reservationerna 3 och 6. Självklart står vi också bakom de övriga reservationer som Folkpartiet har undertecknat.

Fru talman! Jag instämmer i nästan allting som Sigge Godin säger, och vi har också gemensamma reservationer. Men jag kommer ändå att framföra mina åsikter här. Miljöpartiet gör, liksom regeringen, bedömningen att den nuvarande uppdelningen av registerlagstiftning inom socialförsäkringen bör slås samman till en ny enhetlig registerlagstiftning. Det är nödvändigt att göra så, men då måste man också ha ett fungerande ADB-stöd och bedriva verksamheten på ett bra sätt. Det här med fusk är något som vi har fäst oss speciellt vid. Svenska folket framstår som ett fuskande folk när man tittar i den här utredningen om fusk. Det är ju inte så. När man slutligen tittar på det här, kan det möjligen vara 1 % som är fusk. Det andra beror på systembrister. Dessa tycker jag att vi skall åtgärda, och naturligtvis skall vi hålla efter fusket. 1 % blir ganska mycket pengar när det gäller socialförsäkringar. Så det är mycket i alla fall. Man vill i lag precisera en myndighets rätt att få tillgång till de uppgifter som behövs för att avgöra om en individ har rätt till ett visst bidrag. Miljöpartiet anser att regeringens ambition att minimera felaktigt utbetalda ersättningar överbetonar fuskets förekomst och att vi skall åtgärda systembristerna. Vi anser inte att fuskets omfattning är tillräckligt säkerställd för att kunna tas som intäkt för att införa de här kontrollsystemen och samkörningarna. Konsekvenserna för medborgarnas rätt till sekretess och integritetsskydd kan bli förödande. Här delar jag Sigge Godins förvåning över att Moderaterna har ställt upp. De vill ju skydda människors integritet. Utredningen om fusk ger uttryck för svårigheterna att göra en samlad bedömning av fuskets utbredning. Det felaktigt utbetalda summorna varierar beroende på vilka bidragsformer som jämförs. Förhållandena mellan vad som hänför sig till systembrister och rent fusk är också olika. Fuskets utbredning kan emellertid sägas vara mindre än väntat. Vissa jämförelser visar att fusket är mindre än 1 % av den totala summan. Att ta detta osäkra underlag till intäkt för ett förslag som i så hög grad riskerar att kränka bidragstagarnas rätt till integritet bl.a. i deras egna hem anser vi vara orimligt. I den förra propositionen handlade det om oförberedda och oanmälda besök. Vi vill också ifrågasätta elektroniska akter som har ett tvivelaktigt integritetsskydd. Vissa handlingar kan bara den ena parten ta del av. Om det är fråga om t.ex. ett bidragsförskottsärende och en handling har upprättats om fadern till ett barn och man placerar denna handling i moderns akt kommer han inte åt den. Där finns det alltså undantag som gör att han inte får reda på vad som gäller honom själv. Frågan är om inte detta strider mot det grundlagsfästa kravet på skydd av den enskildes personliga integritet när det gäller dataregistrering och personuppgifter. Ett arbete pågår också med en ny datalagstiftning. Vi anser att man bör vänta på utredningarna innan man stiftar nya lagar.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 Vi menar att man inte behöver påskynda detta om det finns skäl att i Sverige skjuta upp detta tills vissa utredningar och undersökningar är gjorda. Miljöpartiets representant i Datalagskommittén anförde den osäkerhet som föreligger angående offentlighetsprincipens förenlighet med EG:s datadirektiv. Då vi inte med säkerhet kan bedöma EG direktivets inverkan på den svenska offentlighetsprincipen är det av stor vikt att kommande justeringar i persondatalagen sker genom en vanlig lagstiftningsprocess. Därför bör riksdagen inte ge regeringen ytterligare kompetens att detaljreglera bestämmelser som kan komma att påverka offentlighetsprincipen. Miljöpartiet anser att dessa aspekter på hur EG direktivet relaterat till regeringsform och offentlighetsprincip inte belysts tillräckligt i förslaget till ny Forskning om kvaliteten på utredningar som görs inom socialtjänsten har visat att de ofta är av undermålig kvalitet. Det är ofta subjektiva värdeomdömen utan analys eller källkritik som läggs till grund för myndighetsutövning. Det finns ingen utbildning för socionomer när det gäller att göra utredningar, och det är något som Miljöpartiet efterlyser. Det behövs nämligen en ingående kunskap för att klara av dessa svåra problem. Denna problematik är känd. Förslag att åtgärda den bör diskuteras på politisk nivå när det gäller metodutveckling, förbättrad utbildning och yrkeslegitimering. När regeringen nu föreslår ändringar i registerlagstiftningen för socialförsäkringen, som i hög grad vidrör så väsentliga medborgarintressen som sekretess och integritetsskydd, är det ytterst angeläget att analysera behovet av forskning, utbildning och kvalitetssäkring inom socialförsäkringens administration. Bristande kunskaper och kvalitet i fråga om personuppgifter kan leda till integritetskränkningar och ge fel beslut och förvärra konflikter till onödiga processkostnader och leda till fel vid användning av uppgifter när det gäller statistik och behandling i efterhand för vetenskapliga ändamål. Miljöpartiet anser att kvalitetsproblemet vid en bedömning av personuppgifter måste uppmärksammas vid konstruktionen av registerlagstiftningen på ett bättre sätt än vad som här har gjorts. Jag yrkar bifall till reservationerna 1, om avslag på propositionen, 2, om tydligare ansvar för försäkringsregistren, och 4

Fru talman! Regeringen har i proposition 155 föreslagit en ny och enhetlig socialförsäkringsregisterlag som skall ersätta de två nuvarande lagarna om personregister för socialförsäkringsadministrationen. Den föreslagna lagen skall också omfatta det register som behövs för administration av ärenden inom tandvårdsersättningen. Försäkringskassorna och Riksförsäkringsverket skall själva få avgöra vilka register som behövs för verksamheten. Det innebär att regeringens befattning med registerregleringen minskar. I förslaget anges de grundläggande allmänna bestämmelser för personregistren som krävs utifrån integritetssynpunkt. Det anges noggrant hur och för vilka ändamål registren får användas. Integritetskänsliga uppgifter får i princip inte registreras, men vissa undantag kan medges. Till skydd för den enskildes personliga integritet innehåller lagen också bestämmelser om s.k. sökbegrepp och utlämnande av uppgifter på medium för automatisk databehandling samt gallring och informationsskyldighet. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 1998. Regeringens förslag har föranlett Folkpartiet och Miljöpartiet att i var sin motion bl.a. föreslå att riksdagen skall avslå propositionen. I sex olika reservationer argumenterar de för sina yrkanden. Reservanterna ger uttryck för sin tveksamhet framför allt när det gäller integritets och sekretesskyddet för enskilda människor. I utskottets behandling av lagförslaget har just dessa frågor varit föremål för noggrann bearbetning. För att få frågan ytterligare belyst har konstitutionsutskottet haft ärendet på remiss. Konstitutionsutskottet har efter sin granskning inte funnit anledning att anmärka på det framlagda förslaget. Utskottsmajoriteten har bl.a. därför inte sett något skäl att biträda de förslag som framförs i motionerna och reservationerna. Tvärtom ser utskottet med tillförsikt fram mot att försäkringsadministrationen nu äntligen får ett modernt arbetsredskap som också blir till nytta för allmänheten. Fru talman! Jag hemställer att kammaren beslutar i enlighet med utskottsmajoritetens hemställan och därmed avslår de sex reservationerna.

Fru talman! Sven-Åke Nygårds, det var väl inte ett enigt konstitutionsutskott som tillstyrkte detta, utan det är samma majoritet som har tillstyrkt socialförsäkringsutskottets förslag, med undantag för att Moderaterna där har varit mycket kritiska när det gäller integritetsfrågorna. Jag skall nöja mig med att återigen ta upp de två tämligen enkla frågorna som jag ställde i mitt inledningsanförande. Vore det inte rimligt, Sven-Åke Nygårds, att socialförsäkringsregistren har samma sekretessnivå som hälso och sjukvården använder sig av? Är detta inte rimligt? Borde vi inte ha kunnat enas om det? Det är väl en ganska enkel fråga att lösa? Beträffande de elektroniska akterna undrar jag hur det skall bli. Skall det vara ett undantag i Sveriges historia att man i detta fall inte får några fullständiga utdrag? Här handlar det om, om jag har förstått det rätt, att det skall tecknas ned vilka handlingar som finns i dessa akter men vad de sedan innehåller, vilket kan vara ganska mycket, skall man inte kunna ta del av på ett rimligt sätt, vilket man har rätt att kräva. Jag är ju engagerad i en försäkringskassa och vet vilket behov man där har av att få ett bra datastöd. Varje gång som internrevisorerna tar upp frågorna och granskar de system som man i dag har konstaterar de att datasäkerheten inte är till fyllest. Man har inte den behörigheten, man kan inte sköta det som det skall skötas. I fråga efter fråga, i granskning efter granskning upptäcker vi detta. Jag tror inte att det är någonting som är typiskt för Västernorrlands försäkringskassa, utan jag tror att samma problem finns över hela landet, i alla kassorna. Därför är jag väldigt tveksam och undrar om man inte skall reglera detta mycket kraftfullare.
Fru talman! Jag sade inte att KU var enigt, det kan Att det behövs datastöd på försäkringskassorna är vi alla överens om. Jag skall erinra kammaren om att socialförsäkringsutskottet hade i går en utfrågning med RFV i en annan fråga, där de som tittar på det här verkligen talade om vilka instrument vår kassapersonal har att arbeta med. Det framgår alldeles tydligt att det är mycket bråttom att se till att vi får ett bättre datorstöd för vår personal ute på försäkringskassorna. När det gäller de tveksamheter som Sigge Godin framför utgår jag från - det hoppas jag att också Sigge Godin gör som själv är aktiv inom en försäkringskassa - att personalen på kassorna kommer att hantera de här frågorna på ett mycket bra sätt. Jag tror inte att vi har någon anledning att vara oroliga för att man kommer att använda den nya tekniken på ett felaktigt sätt.

Fru talman! KU:s ställning i frågan är så som Sven-Åke Nygårds har redovisat. Han säger att det är mycket bråttom. Vi får inte skapa ett ännu större storebrorssamhälle bara därför att det är bråttom. Man borde kunna se vad det finns för sekretessbestämmelser i vårt samhälle, hur det ser ut inom sjuk och hälsovården. Varför skall inte detsamma gälla här, då det egentligen handlar om samma slags handlingar - läkarintyg, socialutredningar eller vad det nu kan vara - som man har att hantera? Sedan skall vi naturligtvis inte ställa ut försäkringskassorna och deras personal. Det är inte det jag menar. Men vi möter i vårt utskott gång efter gång försäkringskassornas problem. De hinner inte med sitt jobb, de har inte personal, det avvecklas personal nästan varje månad, den blir allt mindre, stressen griper in. Dessutom är människan så konstruerad att det lätt blir slentrian, att man lägger behörighetskort, nycklar och annat i en låda som inte låses, och så ligger de där. Jag vill inte skapa ett nytt system som gentemot den enskilda lilla människan är dåligt när det finns andra värderingar att göra. Det borde rimligen vara i hela utskottets och hela kammarens intresse att skaffa fram ett sekretessystem och ta frågorna om integritet på verkligt allvar. Jag tycker inte att vi har gjort det i det här fallet. Därför har Folkpartiet reserverat sig på så många punkter.
Fru talman! Jag blir litet illa berörd när Sigge Godin säger att det är storebrorssamhällsaktigt när vi försöker att få det bättre på försäkringskassorna. Det här syftar precis tvärtom till att underlätta för personalen på försäkringskassorna. Jag vet inte om jag uppfattade det sista Sigge Godin sade fel, men det lät som att det nya systemet kommer ytterligare att förvärra för personalen på kassorna. Om det var Sigge Godins mening, vilket jag hoppas att det inte var, är jag mycket förvånad. Det här är tänkt att hjälpa personalen och framför allt vara en hjälp för att personalen skall kunna hjälpa den svenska befolkningen på ett bättre sätt.

Fru talman! Med alla de registreringsmöjligheter som vi har i det svenska samhället i dag är det oerhört viktigt att det är en ordentlig sekretess. Vi ifrågasätter den från Miljöpartiets sida. Sedan tycker jag att alla de små steg som sker med olika registreringar mot ett samhälle som har en kontroll över alla sina medborgare är någonting väldigt allvarligt. Det sker inte på en gång i ett stort kliv så att vi säger: Nu går vi in i kontrollsamhället. Det sker så småningom. Dessutom förstår jag inte heller varför det skulle vara så bråttom. Varför sker detta i ett skede när vi får rapporter från försäkringskassorna att de inte klarar sina uppgifter. Vad som behövs är flera händer och flera huvud som sitter och arbetar. När man har kommit i gång med det, klarar sina uppgifter och det finns tillräckligt med personal, kan man också införa ett datasystem. Samkörning är alltid allvarlig. Sker det på ett ickesäkerställt sätt - här är vi tveksamma - är det ännu värre. Vi är ju så registrerade. Jag vet att minst 40 % av de handlingar som fanns i datorn inom socialtjänsten i kommunerna för något år sedan inte var skyddade. Andra människor kunde komma in. Det är mycket svårare att få reda på många uppgifter än om de ligger öppet i en låda någonstans. Ja, det är visserligen sant, men då kan man inte få tag i dem någon annanstans än i den lådan. Här kan man alltså komma in i systemen. Min oro är stor, Sven-Åke Nygårds. Varför är det så bråttom? Varför kan man inte vänta på att få de nya systemen innan man för in samkörningsregister?
Fru talman! Jag kan ha respekt för att Ragnhild Pohanka är orolig. Jag delar inte uppfattningen att man skall vara orolig för just det här införandet när det gäller registren. Det är bara att konstatera att vi har olika uppfattningar. Utskottsmajoriteten är ganska klar i sin uppfattning. Ni två partier har reserverat er. Det är bara att konstatera att det är på det viset.
Fru talman! Moderaterna blev apostroferade av Sigge Godin. Han förstod inte riktigt hur vi kunde ha fattat beslutet att gå med majoriteten. Det var, Sigge Godin, ett mycket svårt beslut. Här står man inför en verklig reell konflikt. Å ena sidan är det viktigt i fråga om stora offentliga system att man kan kontrollera fel, fusk och bedrägeri. Å andra sidan måste man vara väldigt rädd om människors integritet. Om man inte kan kontrollera systemen tappar de sin legitimitet. Människor måste kunna lita på att myndigheterna använder uppgifterna på rätt sätt. Ett enhälligt utskott vill har en lösning som innebär bekämpning av fusk. Enligt RRV är felaktigheterna i storleksordningen 8-10 miljarder årligen. Därför sade vi ja. Men jag vill också uppmärksamma vad som står i den avvikande meningen på s. 45-46 i utskottets handlingar, där vi konstaterar att man måste t.ex. se över sekretessbestämmelserna. I det här fallet är det väl det som gjorde att vi ställde oss på majoritetens sida. Men det är faktiskt väldigt viktigt att kassorna får ett system så att de kan sköta sina arbeten på ett korrekt sätt, och det är relativt bråttom. Det var därför som vi kunde acceptera detta, men vi kommer naturligtvis att följa ärendet mycket noggrant.

Fru talman! Mycket kort: När det gäller det som den avvikande meningen från moderaterna - sades det i KU att om man skall införa elektroniska akter måste skyddet för den enskilde förstärkas. Detta har ni inte följt upp i socialförsäkringsutskottet, och det gör mig ytterst förvånad. Fru talman! Som jag sade i min inledning är detta ingen ny fråga. Vi har hanterat den ett antal gånger i denna kammare. Detta är svåra frågor som berör den enskilda människans integritet. Vi reservanter försöker att stå på de enskilda människornas sida. Där stod också moderaterna tidigare, men i det här fallet gör ni inte det. Det är klart att jag då blir, inte upprörd men litet förvånad över att ni går socialdemokraternas ärenden när det gäller att bygga upp ett storebrorssamhälle.

Fru talman! Jag vill bara fästa kammarens uppmärksamhet på att under vår hearing konstaterade bl.a. JO att handläggningen av ärenden tyvärr inte alltid var helt korrekt. Det beror på dåliga tekniska rutiner och på väldigt stora lagändringar. Därför valde vi - efter ingående prövning av vad som sagts i konstitutionsutskottet - att säga ja till detta, men att noga följa upp det hela. På s. 12 mellersta stycket i utskottsbetänkandet står det att även RFV är intresserat av att följa upp socialförsäkringssekretessen. Ibland måste man arbeta praktiskt och se till att rutinerna fungerar. Men man får naturligtvis inte - Sigge Godin skakar på huvudet - släppa på sekretessen. Till sist vill jag säga en sak: Vi moderater vill inte ha så här stora system. Hade man tillämpat vår politik och sett till att människor hade kunnat betala sina hyror själva, hade vi inte behövt bostadsbidragssystemet. Man kunde också ha haft andra typer av sjukförsäkringssystem. Då hade dessa problem blivit mycket mindre. Men det är en alltför stor fråga att diskutera nu. Alltså: Man får acceptera dessa rutiner, följa dem noga och sker det övertramp skall vi naturligtvis reagera.

Fru talman! Det är naturligtvis viktigt att läkare genomgår den utbildning som motsvarar de krav som allmänheten, patienterna, har rätt att ställa på den som har ansvar för liv och hälsa. Kunskapsstoffet ökar dramatiskt. Det är svårt att i utbildningen få in allt som man skulle vilja förmedla till läkarna. Det innebär att läkarutbildningen egentligen aldrig tar slut. Det finns en formaliserad del - grundutbildning och specialistutbildning - och sedan fortsätter utbildningen under hela det yrkesverksamma livet. Tidigare utgjorde en 21 månader lång allmäntjänstgöring en del av utbildningen. Den innehöll tre obligatoriska moment: kirurgi, medicin och psykiatri. Sedan kunde man lägga till något annat område som man speciellt ville inrikta sig på. Under 90-talet har det visat sig att efterfrågan på AT-platser vida har överstigit den tillgång på platser som landstingen har ställt upp med. Det är bekymmersamt att landstingen själva inte kunde lösa den här frågan utan att vi måste behandla den i riksdagen. Men nu är det på det sättet. Därför tycker jag att det är bra att regeringen nu tar itu med dessa problem, att man lade fram en proposition och att man också har sett att privata sektorn utgör en resurs när det gäller utbildningen. Det är bra att vi i betänkandet har fått med ett avsnitt om vikten av att se på behov och tillgång i fråga om olika specialiteter såsom reumatologi och barnläkeri där genomsnittsåldern på läkarna är hög. Om man inte är framsynt kommer detta att ställa till problem i framtiden. Det finns dock ett par problem som jag vill ta upp. Det ena är att allmäntjänstgöringen inte har blivit föremål för den ordentliga analys och genomgång som vi i Folkpartiet tycker hade behövts. Vi ställer upp på den förkortade tiden, men vi tycker att t.ex. psykiatri bör ingå som en obligatorisk del. Det är viktigt att alla läkare får en gedigen utbildning inom det området. Detta hänger samman med en sak som vi inte har fått med i vår reservation. Vi hade skrivit vår motion på ett sätt som gjorde att avsnittet om tolfte terminen i grundutbildningen av formella skäl inte kunde komma med. Vi anser att det behövs en tolfte termin där halva tiden skulle kompensera för förkortningen av allmäntjänstgöringen - den kliniska delen. Den andra delen skulle få en samhällsmedicinsk inriktning, vilket är litet grand samma tankegångar som kristdemokraterna har. Den skulle täcka in områden som i dag är styvmoderligt behandlade i utbildningen: hälso och sjukvårdsekonomi, kvalitetssäkring, prioriteringar inom sjukvården, lagar och regler om patienters rättigheter, kulturmöten i vården, könsperspektiv på hälso och sjukvård samt administration och ledarskap. Det är därför som jag för fram frågan här i debatten. Vi kommer att driva den också i andra sammanhang. Jag vill också ta upp en annan sak som är bra i det här betänkandet. Det gäller den utredning som regeringen tänker tillsätta. Det finns utbildningsavsnitt för läkare i den teoretiska delen som Socialstyrelsen har tillhandahållit, men man har inte kunnat leva upp till förväntningar och behov. Därför vill nu regeringen utreda frågan närmare och också se på finansiering och organisation. Det är inte självklart att Socialstyrelsen skall stå för denna utbildning. Jag undrar om Conny Öhman här i dag kan säga litet mer om när utredningen kan komma till stånd. Slutligen yrkar jag bifall till vår reservation 1 under mom. 1, som är fogad till detta betänkande.

Fru talman! Den här propositionen har ett väldigt viktigt innehåll, nämligen läkarnas vidareutbildning. Efter diverse undersökningar om hur patienter upplever bemötandet av läkare kan vi konstatera att det finns brister av och till. Det brister inte bara hos läkargruppen, utan det brister även hos många andra av olika skäl. Då är det framför allt sättet man blir bemött på och bristen på respekt. Det gäller också patientens möjlighet att påverka sin egen situation. HSU 2000 har nu lagt fram ett förslag om att stärka patientens ställning som jag tycker är mycket värdefullt och hoppas mycket på. I denna proposition tas också frågan om AT tjänstgöringens längd upp. Man vill korta den med tre månader. Det är vi kristdemokrater mycket tveksamma till. Så långt vi har kunnat utröna är det en praktiskt erfarenhet som väldigt ofta grundlägger doktorns säkerhet inför patienten. Det hjälper ibland inte att man har väldigt bra teoretiska kunskaper, vilket de svenska läkarna har, om man ändå inte har en säkerhet och ett gott handlag gentemot patienten. Först då blir man trovärdig. Därför har vi utvecklat våra synpunkter i en reservation, som jag direkt vill yrka bifall till. Det är reservation 2. Fru talman! Vi har också tagit upp frågan om en fördjupad etisk utbildning även i vidareutbildningen. Vi vet att det i Högskoleverkets nyligen avslutade utvärdering av läkarutbildningen i Sverige - grundutbildningen - framhålls att handledningen av AT-läkare måste förbättras. Många av de blivande läkarna brister enligt utvärderingen i förmåga till inlevelse och etiskt förhållningssätt i relation till patienter och anhöriga. Även om det nu handlar om grundutbildningen tycker vi att det är ett skäl till att det genom hela utbildningen skall finnas en fördjupad utbildning inom dessa områden. Man måste verkligen trycka på det. Jag vill ta upp en annan sak. Det gäller läkarnas olika specialiteter. Vi har tagit upp frågan i en motion om barnläkarna. Det kommer att bli en stor brist på barnläkare år 2010. Det kommer också att bli en stor brist på reumatologer längre fram, och det kommer också att bli brist i fråga om flera andra yrkesgrupper. Jag är glad att utskottet har gått vår motion till mötes på angelägna punkter. Man vill se över de olika specialiteterna centralt. Problemet är att det sker för sent. Utredningen skall börja på nationell nivå den 1 januari 1999. Enligt prognoser kommer det att finnas ett behov redan 2000. Jag vill ställa en fråga till majoriteten. Conny Öhman får möjlighet att svara på frågan i sitt inlägg. Finns det möjlighet att tidigarelägga detta arbete, så att ändringarna kan träda i kraft i god tid? Jag tycker annars att intentionerna är bra. Det är viktigt att man lyfter fram alla de specialiteter som olika patientgrupper behöver samtidigt. Med det vill jag än en gång yrka bifall till reservation nr 2.

Fru talman! För att sjukvården skall fungera på ett bra sätt krävs insatser inom en mängd områden. Läkarnas vidareutbildning är en viktig pusselbit i detta arbete. Under ett antal år har frågan inte stått högst upp på den sjukvårdspolitiska dagordningen. Förklaringen är säkert dels det förhållande att vi i Sverige i en internationell jämförelse har en kompetent läkarkår, dels att vi efter många års debatt om läkarbrist upplevt att läkartillgången med några undantag varit tillfredsställande under de senare åren. I dag kan vi konstatera att antalet AT-block och ST-tjänster minskat under några år. I år lär ungefär Sverige. Många blivande specialister tvingas således gå via vikariat för att erhålla legitimation och specialistkompetens. Alla är överens om att detta ur kvalitetssynpunkt och självfallet ur den enskilde läkarens synpunkt är ett klart sämre alternativ. Samtidigt vet vi att vi närmar oss den tidpunkt då pensionsavgångarna inom läkarkåren ökar. Från ett antal patientorganisationer och specialistföreningar inom läkarkåren har det uttryckts oro vad gäller nyrekrytering och vidareutbildning till vissa specialiteter. I debatten har reumatologer och barnläkare redan nämnts. Låt mig lägga till patologer och röntgenläkare. Även ytterligare ett antal specialiteter har nämnts. I korthet innehåller propositionen förslag om allmäntjänstgöringen och specialisttjänstgöringen på det sättet att sjukvårdshuvudmännen via lagstiftningen får ett utökat ansvar när det gäller att se till att alla blivande läkare ges möjlighet till en reglerad vidareutbildning. Allmäntjänstgöringen kortas till ett minimum av 18 månader. Det finns således möjligt att ha allmäntjänstgöring upp till 24 månader även i fortsättningen. Barbro Westerholm tog upp frågan om psykiatri. Såvitt jag kan se i propositionen står det helt klart att tre av dessa månader skall förläggas till psykiatrin. Jag fick av inlägget uppfattningen att man har plockat bort psykiatrin, men såvitt jag förstår förhåller det sig inte på det sättet, Barbro Westerholm. Vidare innehåller propositionen förslag om en översyn av de s.k. SK-kurserna, som är en del i specialisttjänstgöringen. Chatrine Pålsson frågade mig när man kan komma i gång med en sådan översyn. Jag kan inte ge det exakta svaret på den frågan, men låt mig uttrycka förhoppningen att det sker så snart som möjligt. Det är självfallet angeläget. Alla parter tjänar på att man kan börja den översynen så snabbt som möjligt. Den sista fråga som är viktig i propositionen handlar om att skapa bättre överblick och en mer långsiktig planering av läkarförsörjningen i landet. Ett nationellt planeringsstöd för ett sådant arbete skall utredas och tillskapas. Jag kan med glädje säga att en bred majoritet i utskottet har ställt sig bakom regerings förslag på samtliga punkter i propositionen. I realiteten är det bara ett parti, Kristdemokraterna, som har en avvikande mening på en punkt. Det gäller AT-tjänstgöringen. Jag skulle vilja citera ur Läkarförbundets ledare i "Regeringens förslag innehåller ett moment som Läkarförbundet tidigare motsatt sig, dvs. en förkortning av allmäntjänstgöringen. I propositionen betonas emellertid bl.a. vikten av handledningen under AT och regeringen påpekar att bestämmelsen om handledning är tvingande. Enligt förslaget skall vidare målbeskrivningen för AT skrivas om och moderniseras, i samarbete med läkarnas organisationer. Om handledning och målbeskrivning förbättras i enlighet med dessa intentioner bör detta kunna kompensera förkortningen av AT med tre månader." Även Läkarförbundet är alltså inne på samma linje som utskottsmajoriteten i detta avseende. Jag vill således yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationen.

Herr talman! Det är bra att vi är entydiga om psykiatrin. Vi skiljer oss åt när det gäller den kliniska tjänstgöringen. Man kopplar ihop grundutbildningstiden med AT-tjänstgöringen. Vi i Folkpartiet vill se att den kliniska tjänstgöringens längd behålls. Eftersom det av formella skäl inte gick att diskutera den tolfte terminen, där vi lade in de tre månaderna psykiatri, får vi ta den diskussionen i annat sammanhang. Det är mycket riktigt som Conny Öhman säger. Ingenting hindrar att man förlänger AT-tjänstgöringen utöver de 18 månaderna. Det är då bara att hoppas att landstingen ställer sig positiva till det. Jag känner dock ett visst tvivel på att så blir fallet, med tanke på hur svårt det har varit att få fram AT-platser utan det här riksdagsbeslutet.

Herr talman! Jag vill ännu en gång fråga Conny Öhman om det nationella planeringsstödet, som också skall kunna vara en bra beräkningsgrund för behovet. Finns det ambitioner att tidigarelägga det här för att komma mer i fas med behovet för år 2000 och tiden därefter? Jag tycker att detta är utomordentligt viktigt. Sedan vill jag ta upp frågan om AT tjänstgöringens längd. Jag vet att Läkarförbundet härvidlag har svängt, men vi kristdemokrater tycker ändå, utifrån den erfarenhet vi har och de utredningar som finns, att det är värdefullt att man får ordentligt med tid. Även om man har ordentlig handledning behöver man tid. Det är besynnerligt att tro att det skall bli bättre om man förkortar det här. Tror inte Conny Öhman att det är fler som kommer att använda den längre tiden än vad det verkar?
Herr talman! När det gäller den första frågan om planeringsstödet får Chatrine Pålsson det att låta som om vi i dagens Sjukvårdssverige inte har något grepp om när framtida pensionsavgångar kommer att ske och vilket utbildningsbehov som finns. Jag vill då påminna om att man i många sjukvårdsregioner sedan ganska många år tillbaka har hållit på med sådant här arbete. Man har alltså ett ganska bra grepp om det hela. Vad som däremot har saknats under senare år är en nationell samordning av det här arbetet. Som jag ser det är det snarast den biten som saknas och som det finns anledning att komma i gång med så snabbt som möjligt. Sedan är det inte så att de framtida pensionsavgångarna börjar år 2000. Man får vänta några år in på 2000-talet innan det på allvar sätter i gång. Det finns faktiskt tid att jobba med de här frågorna, som jag ser det. Självfallet skall man försöka jobba så tidigt som möjligt trots det. När det sedan gäller allmäntjänstgöringen och de honnörsord som Chatrine Pålsson tar upp är ju detta inte en fråga som rör enbart AT. Som jag ser det är det en fråga som måste börja mycket tidigt under grundutbildningen. Jag kommer själv från en ort där man har omstrukturerat läkarutbildningen på så sätt att man mycket tidigt, redan från första terminen, har tagit in inslag av de här bitarna i läkarutbildningen. Som jag ser det är det i första hand den vägen man måste gå för att så tidigt som möjligt ge blivande läkare kunskap, förståelse och insikt om de här ämnesområdena. Att de är viktiga är en punkt där jag delar Chatrine Pålssons uppfattning.
Herr talman! Om det hade räckt med landstingens planering och de lokala planeringarna hade vi ju inte fått ens ett prognostiserat problem i form av antalet specialister på olika områden. Enligt den information jag har kommer det att uppstå en viss brist redan år 2000 inom vissa områden. Därför, Conny Öhman, måste det väl vara angeläget för oss här i parlamentet att ge signaler om att ju tidigare man kommer i gång med den nationella planeringen, desto bättre.
Herr talman! Det är ju så att en specialistutbildning tar fem år. Eftersom det är mindre än fem år kvar till år 2000 skulle i så fall problemet ha åtgärdats tidigare, Chatrine Pålsson. Någon dignitet på det här problemet får vi inte förrän ett antal år in på 2000 talet. Som jag ser det finns det alltså tid att agera. Men självfallet skall man agera så tidigt som möjligt. På den punkten instämmer jag.

Herr talman! Låt mig först säga att betänkandet om läkares vidareutbildning är ett framsteg. Jag har här liksom i motioner flera gånger tidigare pekat på att landstingen åsidosatt sin skyldighet att sörja för vidareutbildningen. Risken har därigenom blivit väldigt stor att vi efter, säg, år 2003 kommer i allvarliga svårigheter. Vi skulle sedan flera år ha kunnat minska grundutbildningen men sett till att alla fått AT och ST-tjänstgöring och sedan, om ett par år, ökat grundutbildningen igen för de långt framåt kommande behoven. Det hade varit en flexibel resursanvändning där utbildningen utformas och dimensioneras efter verkligheten. Det borde vara oerhört viktigt när det gäller en utbildning som är så lång och dyr som det här är fråga om. Att som hittills bedriva oförändrad grundutbildning och sedan inte fullfölja med specialistutbildning betyder att mycket utbildning går till spillo. Utbildningen är en färskvara. Ett år efter läkarexamen har 80 % fått AT-block, men när man sedan skall fullfölja utbildningen med specialisering blir det ännu sämre. Nu får endast 30 % ST-anställning ett år efter legitimation, 50 % efter två år och 60 % efter tre år. Man tillsätter bara ungefär 500 platser per år. Detta är helt otillfredsställande, och om inget görs kommer vi om knappt tio år att gå in i en verklig kompetenskris. Landstingen har faktiskt inte haft grepp om detta. Här behövs mycket snabba åtgärder. När vi har tagit upp landstingens oförmåga att ge tillräckligt antal ST-tjänster har det viftats bort med tal om kommunal självbestämmanderätt. Det har alltså varit viktigare än att patienten får träffa kompetenta, välutbildade läkare. Man har också talat om sin stora tilltro till landstingshuvudmännen och värjt sig mot allt ifrågasättande av deras vilja och kompetens. Men nu har uppenbarligen ett ljus ändå tänts. Man har i regeringen insett att fromma förhoppningar kombinerade med en ostörd barnatro på landstingen inte räcker för att garantera att svenska folket får välutbildade läkare. Man föreslår nu sådana ändringar i hälso och sjukvårdslagen att det tydligt sägs att det i landstingen skall finnas möjligheter till de anställningar som behövs för att tillgodose det framtida behovet av specialister. Det gäller då inte bara några få specialister, utan det är en fråga som måste lösas generellt genom nationella riktlinjer och åtgärder. Herr talman! Jag beklagar det sena uppvaknandet men välkomnar att det äntligen har skett. Man kan i och för sig känna sig litet oroad över att AT tjänstgöringens minimitid minskar till 18 månader, men möjlighet finns att fortsätta till 24 månader för dem som inte klarar de stipulerade proven. Om handledning och provkrav håller hög kvalitet bör det gå bra, och frigjorda resurser kan omdisponeras på ett ur helhetssynpunkt bättre sätt. Vi moderater har därför efter noggrant övervägande och efter kontakter med professionen kommit fram till att denna svaghet i förslaget kan accepteras. Det viktiga, det som vi hälsar med glädje, är att man äntligen, genom att tala om för landstingen vad som verkligen gäller, gör det möjligt att möta framtida krav på vården med tillräckligt stort antal läkare och också att man öppnar mot det privata. Jag har därför inget särskilt yrkande utan är nöjd med propositionen, förutsatt att dess intentioner verkligen följs upp. Men, herr talman, jag vill också tillägga att vidareutbildning för att få kompetent medicinsk personal bara är ett av de områden där landstingssystemet har varit och är en bromskloss. Systemet bromsar effektivitet i vården och bidrar på så sätt till att de resurser vi har och avsätter till vård används dåligt. Vi har anvisat en annan lösning på sjukvårdens finansiering och produktion: en obligatorisk hälsoförsäkring. Men jag har också sagt här i kammaren att ingen sitter inne med någon självklar lösning för hur ett bra system skall vara utformat. Vi moderater är därför öppna för diskussioner med alla som vill diskutera ett system för en långsiktig, effektiv sjukvård med stabil finansiering och hög kompetens. Vi välkomnar därför den diskussion som många organisationsledare inom vården nu vill ta upp. Vi moderater är liksom de övertygade om att det går att åstadkomma något bättre. Herr talman! Jag hoppas att regeringssidan, precis som när det nu gäller vidareutbildningen, även i övriga vårdfrågor låter ett ljus gå upp för sig och lämnar den ensidiga landstingsfixering som man har.

Herr talman! Det betänkande vi skall diskutera och den proposition som är utgångspunkt för betänkandet kan man säga på något sätt är en fortsättning på den förra regeringens inledande kretsloppsarbete med begreppet producentansvar som ett nav i arbetet. Regeringen har försökt att förvalta det här materialet i olika sammanhang, så också nu. Tyvärr misslyckas man på några centrala och viktiga punkter med att förstå och arbeta med de ursprungliga intentionerna i den förra regeringens kretsloppsproposition och i det kretsloppsarbete som hittills har bedrivits. Man gör det på åtminstone fyra viktiga punkter i betänkandet och i proposition. Det leder till, herr talman, att jag nu yrkar bifall till reservation 7 och reservation 14 till det aktuella betänkandet. Jag skall diskutera de här fyra punkterna. Den första, som vi redovisar i vår reservation 4, gäller sättet som regeringen hanterar avfallsbegreppet på. Regeringen och utskottsmajoriteten föreslår att man inte får hantera avfall från elektroniska produkter på ett visst sätt innan de går till förbränning eller fragmentering. Men vad regeringen och utskottsmajoriteten missar, herr talman, är att avfallsbegreppet är ett litet komplicerat begrepp som bl.a. hänger samman med innehavarens intention, ambitioner, vilja med det aktuella materialet. Begränsar man således resonemanget om det förbud som bör gälla mot förbränning eller fragmentering till hantering av avfall missar man de produkter som av en eller annan anledning av innehavaren lämnas till fragmentering eller förbränning trots att de i någon allmän mening inte är avfall. Det här påtalar naturligtvis Kretsloppsdelegationen som lämnade det ursprungliga förslaget till regeringen. Man säger att förbudet i stället bör gälla de aktuella produkterna och deras hantering, inte avfall från produkterna. Man kan se på ordvalet i propositionen att regeringen vimsar litet fram och tillbaka mellan vad det egentligen är man menar. Men man stannar alltså för avfallsbegreppet. Där gör man en allvarlig inskränkning. Den andra punkten, herr talman, gäller vad som skall omfattas av producenternas ansvar. Här gör regeringen och utskottsmajoriteten en mycket allvarlig inskränkning. Man menar att det bara är de enskilda exemplar som någon har tillverkat eller satt ut på marknaden som skall omfattas av producentansvaret. Kretsloppsdelegationen, som alltså lade fram det ursprungliga förslaget, menade att detta inte räcker. Det bör vara de som är aktiva, de som i dag finns på marknaden och agerar på marknaden som skall ta detta ansvar. Man hamnar annars i en fullständigt orimlig situation, herr talman. En liten cd-spelare av ett i och för sig välkänt märke köps t.ex. in i Skanör och transporteras av innehavaren upp till Örebro. Den överlämnas i gåva till en annan person som i sin tur flyttar till Kiruna och där säljer produkten till en kompis. Sedan går cdspelaren sönder. Den siste innehavaren står här alltså med en cd-spelare som nu är skrot. Han eller hon skall göra sig av med denna cd-spelare på något sätt. Han eller hon finner inget stöd i lagstiftningen för vart han eller hon skall gå med cd-spelaren. Teoretiskt kan man leta upp den som satte ut denna produkt på marknaden. Det är den här radiohandlaren nere i Skanör. Det är omöjligt för killen i Kiruna att hitta honom. Alternativt har den som satt ut den här produkten på marknaden försvunnit, gått i konkurs, är borta. Samma problem uppstår för den senare innehavaren. Nu har alltså regeringen och utskottsmajoriteten en lösning på det problemet. Det är den gamla kära lösningen - kommunerna. Kommunerna får ta hand om det elektroniska skrotet. Detta kommer att bli ett mycket stort problem. Möjligheten för producenter att undandra sig ansvaret är enorm. De riktigt tricksiga byter naturligtvis bara namn på den juridiska person som sätter ut produkten på marknaden. Då frågar jag mig, herr talman, vilka det är som kommer att drabbas. Självklart drabbas miljön, som alltid när man missköter lagstiftningen. Men vem är det mer som drabbas? Jo, det är de som stadigt finns på den svenska marknaden, som inte försvinner, som är lätta att identifiera. Det är de stora svenska tillverkarna av de här produkterna. De finns kvar i landet, de lämnar inte landet. Det gäller de här produkterna, men det gäller i än högre grad det som vi tidigare diskuterade, där regeringen betedde sig precis likadant, dvs. biltillverkningen. De stora svenska biltillverkarna slutar inte att existera fysiskt i landet. Importörer av bilar, småskuttarna, kan försvinna och undandra sig ansvaret. Det här klarar regeringen alltså inte av att hantera. Det är därför det är viktigt, herr talman, att vår reservation 7 vinner kammarens bifall. Annars innebär det ett mycket allvarligt grundskott mot själva tanken på producentansvar. Herr talman! Den tredje punkten gäller det historiska skrotet, som regeringen och utskottsmajoriteten förbigår med tystnad. Det är som om det inte var ett problem i dag. Är det ett problem i dag, då är vi där igen, herr talman, då är det samma gamla lösning. Kommunerna skall ta hand om det. Här börjar man se den röda tråden: Luckra upp producentansvaret, var inte sträng mot producenterna så att de beter sig rätt, lämna de stora luckorna och låt de luckorna fyllas av ett kommunalt ansvar! Den fjärde punkten, herr talman, är mer av den klåfingriga karaktären. Det är när regeringen nödvändigtvis måste ha tillståndsplikt för transportörer av byggavfall. Där gör man det svårare för sig. Man skapar en rättsosäkerhet som naturligtvis inte bör finnas med i en modern lagstiftning. Man skapar en situation där vi har åkaren Kalle som är ute och åker med sin lastbil. På flaket har han ett lass sprängsten. Vad är det, i den bemärkelse regeringen talar om det i sin proposition? Vad är det han har på lastbilsflaket? Det beror på, eftersom avfall är fråga om en viljeyttring. Om han är på väg till en byggtipp är sprängstenen avfall. Då är Kalle, som har den här lastbilen, skyldig att ha tillstånd för denna transport. Men om sprängstenen i stället skall i väg till Vänersborg för att man skall bygga en ny kaj och fylla ut den med sprängsten, då är detta ett byggnadsmaterial. Då behövs det inget tillstånd. Sedan kan man tänka sig alla varianter som är vanliga i byggbranschen, att man från början faktiskt inte riktigt vet vart det här skall. Det får Kalle reda på samma dag vid hanteringen av materialet. Var och en förstår att den här rättsosäkerheten är orimlig. Det måste vara klart vilken typ av material det är som Herr talman! Som framgått av detta är det på många viktiga punkter oklart vilka som i dag skall ta ansvar för materialet. Är det de aktiva, ekonomiskt starka på marknaden eller är det som vanligt kommunerna som skall sopa upp bristerna i systemet? Sedan gäller det om inte regeringen, och därmed så småningom riksdagen, borde ge den frihet i agerandet som inte minst byggbranschen förtjänar efter att ha åtagit sig ett ramansvar. På så sätt slipper man klåfingrigheten i hur man beter sig mot de olika aktörerna. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 7